Fru talman! Transportstödet har i kombination med andra näringspolitiska insatser, t.ex. användning av investeringsfondsmedel för regionalpolitiskt motiverade satsningar, haft stor betydelse för näringslivet i norr, speciellt under de första åren av 1970-talet. I vårt nordligaste län skapades under perioden 1970-1975 11000 nya arbetstillfällen. Självfallet var den positiva utvecklingen inte enbart beroende på transportstödets tillkomst utan framför allt på att landet då hade en regering som med kraft satsade brett på en utveckling av industrikapaciteten. Men inrättandet av ett transportstöd hjälpte naturligtvis till och underlättade för företagen att komma närmare de stora marknaderna i landets södra delar. Liksom alla andra stödformer måste också transportstödet ses över och förbättras. Förslag till förbättringar har också lagts fram på olika områden under senare år. Bl. a. har den s.k. Norrbottendelegationen utrett frågan och kommit med förslag till utveckling av stödformerna. Delegationen har bl.a. föreslagit att ett sjötransportstöd skulle införas; stödet finns f. ö. i både Norge och Finland i dag. Tyvärr vägrar de borgerliga att utreda frågan, trots att starka skäl talar för att ett sådant stöd borde införas. Fru talman! Det finns i och för sig mycket att säga om de borgerligas inställning till de socialdemokratiska kraven på transportstöd för Norrland, men eftersom Olle Östrand tidigare redogjort för de socialdemokratiska förslagen och reservationerna 1, 2, 4 och 5, finns det ingen anledning för mig att upprepa våra krav på dessa områden. Jag skall i stället kortfattat redogöra för vår inställning till de borgerligas förslag till försämring av det s.k. intransportstödet och i anslutning därtill för vår reservation 3. intransportstödet skapades bl.a. med sikte på att åstadkomma en högre förädling av produkterna från det norrländska näringslivet. Vårt nordligaste län, Norrbotten, tillhör de län som är mest dominerade av tunga basindustrier, vilkas produkter har en låg förädlingsgrad med vad det för med sig i konjunkturberoende m.m. Det är därför angeläget att åtgärder vidtas för att så långt som möjligt förädla dels länets egna produkter, dels också råvaror som köps söderifrån. I det sistnämnda fallet har intransportstödet fyllt en viktig funktion för flera företag. I det liggande förslaget föreslås nu en försämring i detta stöd som kan få stora konsekvenser för sysselsättningen inte minst i Norrbotten, det län som redan har det besvärligaste sysselsättningsläget i hela landet. Indragningen av detta stöd kommer att slå hårt mot förädlingsindustrier i anslutning till järnoch stålverk. Ett exempel på detta är företaget Plannja AB i Luleå. Det är ett dotterföretag till SSAB, har ca 275 anställda och är beläget inom SSAB:s industriområde. Det finns nu inom företaget en väldigt stor oro inför utvecklingen om stödet avskaffas. Företagets utveckling har redan bromsats upp genom att den borgerliga majoriteten i denna kammaren för några veckor sedan avslog en socialdemokratisk motion om utbyggnad av lokalerna utanför det nuvarande industriområdet. Nu kommer nästa förslag till försämring, som hämmar företagets möjligheter att utvecklas, genom att de borgerliga tar bort det stöd som företaget erhållit vid sina köp av plåt från bl.a. Domnarvets Jernverk. Vi socialdemokrater anser att intransportstödet även i fortsättningen bör utgå till företag som Plannja, som verksamt bidrar till att förädla produkter inom stödområdet. Jag yrkar därför bifall till s-reservationen nr 3 samt till de andra s-reservationer som bifogats betänkandet. Avslutningsvis vill jag framföra ett par funderingar kring de borgerligas inställning till intransportstödet. Varför vill de borgerliga i verkligheten inte skapa förutsättningar för förädlingsindustrier i ett så utsatt län som Norrbotten? Och hur kan de borgerliga i sin majoritetsskrivning påstå att man på det sätt de förordar kan uppnå regionalpolitiska syften och bidra till en konkurrensutjämning mellan företag i sysselsättningssvaga regioner och företag i övriga delar av landet, när stödet — och då kanske framför allt intransportstödet — får de effekter jag tidigare har nämnt?

Fru talman! Alltsedan transportstödet tillkom 1970 har dess uppgift varit att ge näringslivet i Norrland och avgränsade delar av stödområdet möjligheter att driva sin verksamhet under förutsättningar som är mera likartade dem som gäller för näringslivet i andra delar av vårt land. Det har alltså utgjort en del av de samlade regionalpolitiska insatserna med inriktning på att minska de kostnadsmässiga olägenheter som följer med de stora avstånden inom stödområdet. Det är väsentligt att denna grundläggande målsättning ständigt hålls aktuell i den här debatten, som liksom i fråga om andra statliga stimulansåtgärder ger upphov till förslag om utvidgningar av skiftande slag. Transportstödet i dess nuvarande form har bevisligen fyllt sitt ändamål, oavsett att vissa utredningar och andra intressegrupper hävdar motsatsen. Jag har varit med om att driva igenom denna reform. Jag har följt dess verkningar på nära håll och i viss mån medverkat till dess utveckling och anpassning till det syfte den är ägnad att fylla. Och jag har en mångfald bevis för att det med den ringa medelsinsats samhället gjort haft stor effekt ur regionalpolitisk synpunkt. Många företag skulle inte ha kunnat fortsätta sin verksamhet i Norrland om transportstödet inte funnits. Andra skulle ha förlagt sin utbyggnad till sydligare ort. Jag har också exempel på nyetableringar till följd av transportstödet. Det av vissa politiker här i kammaren förkättrade stödet till uttransport av kisel från Kema Nord i Ljungaverk har haft en oanat positiv effekt — det har räddat sysselsättningen för en hel bygd. Verksamheten inom Gullfiber i Söråker och Berol Kemi i Örnsköldsvik skulle i dag ha sett annorlunda ut om transportstödet inte funnits att tillgå. Listan över mindre företag som gagnats av transportstödet är lång. Transportstödet har kommit för att stanna. Men det innebär för den skull inte att det behöver ha exakt samma utformning för all framtid. Jag får anledning att återkomma till de tankegångarna när jag berör socialdemokratiska reservationer. Sedan förra försöksperioden utgick 1978 har det varit angeläget att slå fast principerna för det framtida transportstödet. Folkpartiregeringen lade för ett år sedan fram en proposition i denna fråga, 1978/79:152. Vissa förändringar föreslogs, men propositionen bibehöll de grundläggande riktlinjer för stödet som dittills varit gällande. Trots att propositionen innebar en utökning av anslagsramen med 14 milj.kr., framfördes i riksdagen krav på vissa mer eller mindre kostnadskrävande utökningar. Från socialdemokratiskt håll pläderades för en radikal omprövning av stödets konstruktion till mer generella utjämningar av fraktkostnaderna för företag inom det s.k. stödområdet. Även det nytillträdda statsrådet tycktes fångad av de visionära men föga konkretiserade tongångarna. Behandlingen i utskottet ledde till att en majoritet föreslog återremiss till regeringen för ytterligare överväganden. Det är sålunda det nya, genomarbetade förslaget som nu ligger på riksdagens bord. Och vad har hänt? Den nya propositionen 1979/80:174 föreslår frankt att huvuddragen i den utdömda folkpartipropositionen genomförs. Och det skriver hela utskottet under på.

Det nya och positiva i den reviderade propositionen är att fler inlandskommuner får förstärkt stöd och att minsta fraktomslutning per år sänkts från 10 000 kr. till 6 000 kr. per år. Men vi skall inte fördölja att visionerna för dem som ställde sig bakom återremissen också medverkat i kraftiga försämringar i förhållande till fjolårets proposition. Borta är de 14 milj.kr. som transportstödet då skulle utökas med. Genomförandet har försenats ett år. Stödområdet har minskats. Självfallet var inte detta avsikten vid återremissen. Ingen kunde förutse att det statsfinansiella läget under mellantiden skulle ytterligare minska förutsättningarna i förhållande till det utgångsläge vi hade i fjol för bedömningen av det ekonomiska utrymmet. Jag anser ändå att priset för de förbättringar som uppnåtts är för högt. Jag är likaledes övertygad om att fjolårets proposition kunnat antas med vissa utökningar för inlandet och att det resterande kunnat föras in vid ett senare tillfälle. Jag tror inte att någon av fjolårets visionärer i dag kan träda fram och hurra för resultatet av sina ansträngningar. Sven Henricsson ansåg att folkpartiregeringen förbättrat stödet bara för längre sträckor och inte för de korta sträckorna. Men det är ju tvärtom, Sven Henricsson. Avståndsintervallet 151-250 km har införts. Skulle man tillämpa ännu kortare avstånd, kommer man in på distributionsavstånd och det skulle leda till helt andra förutsättningar för transportstödet än vad vi nu utgår ifrån. Detsamma gäller övriga vpk-förslag, som därför avstyrks. Den ekonomiska situationen är också sådan att utrymmet för helt nya bidrag, t.ex. för persontransporter, inte finns. Socialdemokraterna i utskottet har fem reservationer fogade till betänkandet. Den första gäller den framtida utformningen av transportstödet. Det är en viktig och mycket intressant fråga. Debatten om de regionalpolitiska stödformerna är betydelsefull — det uttryckte jag också inledningsvis. Stödformerna får aldrig stanna i stereotypa former, utan måste ständigt anpassas till utvecklingen. Detsamma gäller självfallet transportstödet. Att utskottsmajoriteten ändock avstyrker motionsförslaget bottnar inte i någon ovilja. Vi anser däremot att transportrådet är ett bättre forum för prövningen av transportstödets anpassning till behoven och därav följande förändringar än regeringen, som reservanterna föreslår skall åläggas överväganden av det här slaget. Transportrådet har ju tillkommit för att avlasta regeringen vissa uppgifter. Låt oss alltså fortsätta debatten om transportstödets framtida utformning. Men nog vore det mer förtroendeingivande och konstruktivt om socialdemokraterna något mer konkretiserade innebörden av ”generella” åtgärder och inte bara talade om dem i generella termer. Ni har ju tidigare — när ni satt i regeringsställning — alltid hävdat fördelarna med selektiva åtgärder. Olle Östrand har inte i dag givit något som helst exempel på ett generellt stöd, utan han har bara klagat på de nuvarande reglerna. Olle Östrand hävdar att sänkningen av viktgränsen skulle öka antalet sändningar. Vad är det för fel med det? Genom den sänkningen kommer många fler småföretag att ha möjligheter att erhålla transportstöd. Redovisningsmetoderna på detta område kan förenklas, och därför behöver man inte nödvändigtvis tala om ökad byråkrati. Socialdemokraterna reserverar sig även för att bidragsprocenten för de kortaste avståndsintervallerna fortsättningsvis bibehålls vid 15 90. Mot detta vill jag bara hänvisa till att det statsfinansiella läget har föranlett prutningen och att man med sänkningen skapat förutsättningarna för att vidga stödet till flera inlandskommuner. Det är något mer förbryllande att den socialdemokratiska utskottsgruppen kräver att intransportstödet skall bibehållas för järnoch stålvaror. Skall man medverka till en påtaglig konkurrenssnedvridning mellan landoch sjötransport, skall stödet till bl.a. stålämnen bibehållas. Jag tänker därvid på de pågående förhandlingarna om järnvägseller sjötransport av sådant varuslag från Luleå till Borlänge resp. via Gävle. Här har man ju från socialdemokratiskt håll t.o.m. krävt att regeringen skall ingripa i SJ:s rätt att på företagsekonomiska grunder träffa fraktavtal. Nu vill alltså socialdemokraterna ytterligare stärka SJ:s konkurrenskraft på detta område. Ett fraktstöd för den här typen av varor svarar gissningsvis mot ca 10 kr. per ton. Skulle fraktomslutningen nå upp till en miljon ton innebär det ett fraktstöd på 10 milj.kr. per år. Detta är minst sagt motsägelsefullt, med hänsyn till bl.a. Olle Östrands tidigare agerande. Sten-Ove Sundström var inne på samma tema, och jag är rädd för att han något har missuppfattat vad transportstödet rör sig om. Han talar nämligen om plåttransporter från Borlänge valsverk till Luleå. Som jag tolkar det — och i det avseendet har ingen motsagt mig — är det i det fallet fråga om en uttransport av en bearbetad produkt, varvid transportstöd alltså kan utgå. Rabattsatsen är densamma som vid transportstöd när det gäller mindre bearbetad vara såsom stålämnen från Luleå till Borlänge. Branschanknytningen gör samtidigt — det skall ärligt och villigt erkännas — att transportstödet för vissa transporter av skrot till SSAB i Luleå bortfaller, men då rör det sig dock om en mindre andel av transporterna. Som jag tolkar stödformerna finns det alltså ingen som helst grund för Sten-Ove Sundströms kritik av den borgerliga regeringens förslag i det här avseendet. Ett eventuellt transportstöd till sjötransporter är en länge och ofta livligt debatterad fråga. Den är också bemängd med mycket tyckande. I proposition 1978/79:152 gjordes en statistisk bedömning för att utröna om överströmning från sjötill landtransport verkligen skett på grund av transportstödet. Någon klar koppling kunde inte redovisas. Det skall erkännas att mätmedlen var ganska grova, eftersom det inte fanns tillräckligt med material att tillgå, men vi skall också vara medvetna om att den eventuella konkurrensytan i fråga om landoch sjötransporter är smal och gäller enbart trävaror, vissa papperssorter och några andra skogsindustriprodukter. Man har från rederihåll t.o.m. aktivt verkat för att stödet för åtminstone trävaror skulle slopas. Jag vill fråga de socialdemokratiska debattörerna: Stöder ni också en sådan åtgärd? De som hävdar att transportstöd bör utgå även till sjötransporter har egentligen två olika utgångspunkter och företräds av två olika grupper: dels de som hävdar att konkurrenssnedvridning mellan landoch sjötransport föreligger, dels de som rent allmänt anser att ett sådant stöd bör införas. Det borde göras klart vart man egentligen syftar på det här området, men tiden medger inte att vi nu går närmare in på de olika frågeställningarna. Det bör ändå påpekas att när debatten om transportstöd till Vänersjöfarten var som allra livligast, fick trafikpolitiska utredningen i uppdrag att utreda den här frågan. Det visade sig då att ett transportstöd till sjöfarten på Vänern skulle, för att motsvara det som kan uppbäras av landtransporterat gods inom regionen, stanna vid ca 700 000 kr. per år, räknat i det då gällande penningvärdet. Räknat i det årets penningvärde skulle det röra sig om i varje fall under 1 milj.kr. per år. Utredningen fann att ett sådant stöd skulle ge för liten effekt för att kunna stimulera Vänersjöfarten. Som bekant gick riksdagen i stället en annan väg och befriade sjöfarten från farledskostnaderna för denna trafik. Dessa uppgår nu till mer än 20 milj.kr. per år. Och ändå hävdar man att transportstödet till landtransporter snedvrider konkurrensen för Vänersjöfarten! Utskottsmajoriteten har när det gäller denna fråga liksom när det gäller övriga frågor om utvidgning av transportstödet inte kunnat tillstyrka de förslag som framförts med hänvisning till landets statsfinansiella läge. Detta gäller även de förslag som framförts om nya utredningar. Transportrådet, som nyligen tillsatts för att granska utvecklingen, har som jag ser det en uppgift även i detta avseende. Det kan också vara skäl att påminna om att frågan om en eventuell harmonisering mellan transportstödsformerna i Sverige, Norge och Finland f. n. behandlas inom Nordiska rådet. Jag villi det här sammanhanget säga att jag tycker det är märkligt att Olle Östrand i den här frågan vänder på klacken och talar om stöd för sjötransporter, samtidigt som han angriper SJ och anklagar dem för att bedriva osund konkurrens. Det är en osaklig argumentering. Fru talman! Den socialdemokratiska utskottsgruppen har reserverat sig också för en översyn av huvudmannaskapsoch ägarförhållandena för Gotlandsbolaget. Socialdemokraterna har bl.a. oroat sig över att bolagets aktieutdelning höjts från 11 kr. till 13 kr. Utskottet påminner om att staten redan nu har ett betydande inflytande över och en fullgod insyn i bolagets verksamhet. Enligt utskottsmajoriteten saknas det därför anledning att göra en sådan översyn som begärts, och majoriteten avstyrker därmed yrkandet. Också jag nöjer mig med att åberopa detta för mitt yrkande om avslag på reservationen, och jag yrkar samtidigt avslag på de fyra övriga socialdemokratiska reservationerna. Fru talman! Jag yrkar sålunda bifall till utskottsbetänkandet i dess helhet.

Fru talman! Jag tror att jag tidigare i denna kammare har sagt att Rolf Sellgren är en i många avseenden märklig man. Här står han nu och kritiserar mycket hårt den proposition som vi diskuterar. Han hävdar att den i flera avseenden innebär försämringar i förhållande till den proposition som folkpartiregeringen lade fram förra året. Jag håller med om att den innehåller försämringar i vissa avseenden, men ändå slutar det med att Rolf Sellgren i alla delar yrkar bifall till dessa försämringar. Det gör han också som norrlänning. Här hade det funnits ett utmärkt tillfälle för Rolf Sellgren att stödja de socialdemokratiska reservationerna, där vi går emot de försämringar som föreslås i den föreliggande propositionen. Fru talman! Jag erinrar mig också att Rolf Sellgren våren 1976 när vi diskuterade transportstödet i flera inlägg här i kammaren talade sig varm för införandet av ett sjötransportstöd. I dag talar han sig varm för att vi inte skall införa ett sådant stöd. Rolf Sellgren, det har hänt en hel del under de här fyra åren. Vi har situationen på energiområdet och det nya trafikpolitiska beslutet i bakgrunden, som ger SJ möjligheter att på ett helt annat sätt än tidigare gå in och rabattera. Enligt mitt sätt att se utnyttjar SJ detta på ett mycket mystiskt sätt. Här går man gång på gång in och konkurrerar med sjötrafiken om godset. Detta är bara en orsak till att det nu är dags att se på vilken konkurrenssnedvridning landtransporterna innebär för sjötransporterna. Rolf Sellgren exemplifierade sin inställning genom att nämna förslaget om slopande av stödet till stålämnestransporterna från Luleå till Domnarvet och framhöll att där lämnas 10 kr. i transportstöd. Men detta är ju inget motiv för slopande av stödet till ståltransporter. Snarare är det ett motiv för att man bör införa ett stöd för sjötransporter.
Fru talman! Jag måste ha blivit missförstådd av Rolf Sellgren, när han gör gällande att jag skulle ha påstått att det förslag som tidigare förelåg i proposition 1978/79:152 av folkpartiregeringen var mindre småföretagsinriktat än det nu föreliggande. Jag har ju sagt att vi godtar den tabell som föreslogs i den propositionen, bl.a. av det skälet att den var mer småföretagsinriktad. Den hade sådana procentsatser att man tillgodosåg de små företagen i större utsträckning än det nuvarande förslaget gör. Sedan några ord om sjötransportstödet. Enligt ett viktigt argument i utskottets betänkande skulle det vara ett bra stöd att man nu har isbrytarverksamhet när det gäller Norrland. Jag skulle vilja säga till Rolf Sellgren, som är utskottets talesman: Om isbrytning är en form av transportstöd, då skulle väl detsamma gälla — men i större omfattning — om den snöröjning av vägar som förekommer i Norrland. Då skulle det också vara ett slags transportstöd, eftersom sådana arbeten, för vilka kostnaderna bestrids av det allmänna, där förekommer i större omfattning än söderut.
Fru talman! Rolf Sellgren började med att säga att han hade varit med om att driva igenom transportstödet. Faktum är att Rolf Sellgren nu också är med och försöker försämra viktiga delar av det. Det nya bearbetade förslaget som lagts på riksdagens bord talade Rolf Sellgren om. Men när det gäller intransportstödet kvarstår försämringen från det första förslaget. Vidare säger Rolf Sellgren att stödets omfattning anpassas till utvecklingen. Vilken utveckling? Är det, som utskottsmajoriteten skriver, det statsfinansiella läget, som bara blir sämre och sämre? Skall Norrland få betala priset för det genom ett försämrat stöd i de här delarna? Sedan försöker Rolf Sellgren hävda att jag har missuppfattat situationen och att min kritik saknar grund. Faktum är, Rolf Sellgren, att det företag som jag nämnde får intransportstöd därför att den plåt man köper bl.a. från Domnarvet genomgår en ganska omfattande bearbetning: plastbehandling, ytbehandling, profilbehandling etc. Det är alltså inte tal om ringa bearbetning. Såvitt jag kan förstå kommer Norrland att få betala priset för den försämring som bland andra Rolf Sellgren föreslår. Det gäller inte minst den del av Norrland som är värst utsatt i dag, nämligen Norrbotten.
Fru talman! Vi har tydligen svårt att komma ”on speaking terms” med varandra, Olle Östrand och jag. Jag hinner inte bemöta allt, men jag har, Olle Östrand, aldrig talat mot att det införs ett sjötransportstöd. Dock är jag alltför grundlig i mitt arbete för att kunna föreslå införandet av ett stöd på grundval av ett allmänt tyckande. Jag har inte erhållit det underlag som jag anser behövs för att införa det. Kritiken om konkurrenssnedvridning är inte tillräcklig som bas för ett sådant förslag. Sedan gäller det om vi helt enkelt skall förändra grunden för transportstödet för Norrland och införa ett allmänt sjötransportstöd. Men det är en helt annan fråga, och herr Östrand har inte klarat ut vad det är han avser. Vidare skulle jag gärna vilja ha en förklaring av Olle Östrand till hans underliga koppling: Å ena sidan vill han ha ett transportstöd för intransport av obearbetade saker till exempelvis Borlänge, å andra sidan kritiserar han SJ för en osund konkurrens. Han säger t.o.m. att det skulle vara till fördel för SJ om man hade transportstöd. Det skulle kunna ytterligare förstärka SJ:s konkurrenskraft, som jag tidigare sade, och försvåra för kustsjöfarten. Förklara denna märkliga koppling, Olle Östrand! Sven Henricsson sade att jag skulle ha missförstått honom. Men han började sin kritik — eller sina kommentarer, skulle jag vilja säga, för det var inte så förfärligt mycket kritik i vissa delar — med att säga att folkpartiregeringen genomförde förbättringar när det gällde de långa avstånden. Det var detta jag replikerade på. Att procentsatserna måste minskas på de korta avstånden är betingat av det nuvarande statsfinansiella läget, och för att man skulle kunna tillgodose riksdagens beställning från i fjol till någon del när det gäller att förstärka stödet till inlandskommunerna måste pengarna tas någonstans, och man hamnade just på att förändra procentsatsen. Nu hinner jag inte säga så mycket till Sten-Ove Sundström, för lampan här på bänken blinkar. Men jag upprepar att som jag upplever det skall bearbetad plåt som fraktas från Domnarvet till Luleå fortsättningsvis ha stöd. Det är ett uttransportstöd och inget intransportstöd i det fallet.

Fru talman! Ytterligare några ord om just sjötransporterna. Här går SJ in och konkurrerar med sjötransporterna när det gäller godsslag efter godsslag, till priser där sjötransporterna efter vad jag förstår inte kan konkurrera. Men när det gäller godsslag där man är utsatt för konkurrens — vi kan som exempel ta leveranserna av stålämnen från Luleå till Domnarvet — går man in och offererar priser på ungefär 5 öre per tonkilometer. När det gäller malmfrakterna tar man däremot ungefär 15 öre per tonkilometer. Mot den bakgrunden finns det all anledning att se på i vilken mån fraktbidragen på land åstadkommer en konkurrenssnedvridning. Visserligen är kommunikationsministern inte inne i kammaren nu, men han har ju sina bisittare. Därför vill jag ändå ställa en fråga till kommunikationsministern: Anser kommunikationsministern att den fraktpolitik som SJ nu bedriver stämmer överens med de riktlinjer som vi drog upp för den framtida trafikpolitiken? Sedan, fru talman, något om Gotlandsbolaget. Här säger utskottsmajoriteten: ”Staten har sålunda redan nu ett betydande inflytande samt en fullgod insyn i den verksamhet som bedrivs av Rederi AB Gotland.” Och så avstyrker man vårt motionsyrkande. Man menar att staten har ett fullgott inflytande. Det kan man säga när statens representanter i styrelsen kraftigt motsatte sig utdelningshöjningen! Kommunikationsministern har uttalat att han kraftigt motsätter sig höjningen. Trots detta kan man få läsa någonting dylikt i majoritetens skrivning. Jag tycker det är cyniskt att här går man in med ungefär 60 miljoner bara i år, och då gäller det förhållandet att det är ungefär tre personer som ensamma avgör frågorna på bolagsstämman genom sitt stora aktieinnehav. Jag tycker att det är ett renlighetskrav att med den satsning som staten gör när det gäller Gotlandstrafiken skall staten också ha ett inflytande som motsvarar de stora penningbelopp man nu går in med. Och de här beloppen, herr Rolf Sellgren, kommer att öka år från år.

Fru talman! Olle Östrand fortsätter att hävda att SJ går in och konkurrerar till priser som slår ut sjötransporterna. Vad har Olle Östrand för grund för att hävda att SJ skulle gå utanför de företagsekonomiska ramar som SJ skall arbeta inom? Det vore angeläget att Olle Östrand klarade ut det. Jag tycker att Olle Östrand pratar litet grand i nattmössan. Det framgår också när han börjar göra jämförelser i fråga om tonkilometerpriset. Nu skall vi inte jämföra just malmbaneavtalet med något annat avtal, men vi kan ju diskutera skillnaden mellan olika tonkilometerpriser. Tonkilometerpriset är avhängigt för det första av transportsträckan och för det andra av en rad faktorer som avgör de totala kostnaderna. Och det finns väldigt mycket där — utöver avståndsskillnaderna i fråga om malmavtalet och transporterna mellan Luleå och Borlänge — som påverkar tonkilometerpriserna. Det borde Olle Östrand ha klart för sig. Sedan några ord om Gotlandsbolaget. Trafikutskottet kan inte ge sig på aktieutdelningen — det är inte utskottets sak. Vid sidan om det kan man hålla med om att det verkar opsykologiskt av Gotlandsbolaget att göra en sådan här höjning, även om den är väldigt liten. Det totala utdelningsbeloppet är mycket litet, vilket kanske företrädesvis gynnar ett stort antal gotlänningar. Missunna dem inte det, Olle Östrand! Jag kan hålla med om att det kunde ha sett snyggare ut om man inte hade varit så frikostig, men det är i sig ingen anledning för trafikutskottet att gå in och begära förändringar.

Fru talman! Först en marginalnotering i anledning av Rolf Sellgrens huvudanförande. I reservation 1 kräver vi socialdemokrater att detta, som vi anser, svåröverskådliga och byråkratiska system skall ersättas med ett något enklare. Det motsätter sig Rolf Sellgren. Men i sitt huvudanförande säger han på ett ställe: Såvitt jag kan tolka bestämmelserna osv. När utskottets talesman erkänner att bestämmelserna är så krångliga att inte ens han är säker på att han kan tolka dem på ett riktigt sätt, så bevisar väl ändå detta, fru talman, riktigheten i den socialdemokratiska reservationen. Jag hade tänkt använda dessa minuter till att tala i anledning av motionen 2068, som jag och tre andra socialdemokrater har väckt och där vi har hemställt att Dalsland skall införas i transportstödszon 1. När propositionens innehåll blev känt utlöste det från länsmyndighetens, kommunernas och olika företags sida både förvåning och oro över att just Dalsland nu har skurits bort ur det stödberättigade området. Det är svårt att finna några vägande skäl för denna ändrade uppfattning i kommunikationsdepartementet. Däremot finns det många skäl som talar för att Dalsland även i fortsättningen bör tillhöra det transportstödsberättigade området. Låt mig här helt hastigt bara peka på några fakta. För det första är Dalsland regionalpolitiskt helt jämförbart med stora delar av Värmland, vilka helt riktigt ingår i transportstödsområdet. För det andra driver många av de 37 Dalslandsföretag som 1978 erhöll transportstöd sin verksamhet med mycket små marginaler. Transportstödet har för dessa haft en mycket betydelsefull effekt. För det tredje kan fastslås att det förhållandet att så många Dalslandsföretag varit kvalificerade för transportstöd visar att Dalslands geografiska läge helt klart motiverar fortsatt transportstöd. För det fjärde vill jag peka på att Dalsland utan tvivel är en av landets mest sysselsättningssvaga regioner. Därför är varje stimulans från samhällets sida betydelsefull. Utskottet har vid behandlingen av motionen tydligen också förstått att motionens krav är berättigat, och även om man inte tillstyrkt motionen, så är skrivningen mycket positiv, vilket kommunikationsdepartementet bör uppmärksamma. Jag har tolkat utskottets skrivning på det sättet att om något Dalslandsföretag som hittills erhållit transportstöd får ekonomiska problem skall regeringen eller annan myndighet ompröva det som föreslås i regeringens proposition. Av den anledningen har jag också i utskottet accepterat skrivningen, men jag stöder mig på vad som står i reservation 1, nämligen att förslaget i propositionen är att betrakta som ett provisorium och att vi i stället bör få ett system där sådana här gränsdragningsproblem kommer att elimineras. Av den anledningen, fru talman, har jag nu inget eget yrkande.

Fru talman! En av motiveringarna för transportstödet är att det skall vara regionalpolitiskt effektivt. Det skall underlätta kostnaderna för företag och då i första hand för mindre företag. Vad jag förstår har transportstödet en viss betydelse för sysselsättningssvaga kommuner och regioner — inte bara då för de befintliga företagen utan också för möjligheterna för en kommun eller region att locka till sig nya företag. Jag har i motion 2069 föreslagit att två platser i Gävleborgs län, Ockelbo och Hofors, som nu ställs utanför stödområdet, skall ingå i detsamma. Utskottet har inte en tillstymmelse till motivering till att dessa två kommuner inte skall få del av något transportstöd. Den socialdemokratiska representanten i trafikutskottet från Gävleborgs län har inte heller förmått sig till någon som helst markering. Det är desto mer anmärkningsvärt som han samtidigt har motionerat om att nämnda kommuner skall ingå i transportstödsområdet. Hans huvudanförande här innehöll heller inte något som helst klarläggande till varför han tigit och accepterat avstyrkandet inte bara av min motion utan även av hans egen motion. Jag vill fråga utskottet om anledningen till att Hofors och Ockelbo ställs utanför transportstödsområdet. Samtliga kommuner i Hälsingland — utom Ljusdal, som placerats i trean — ingår i stödområde 1. Detta är naturligtvis helt i sin ordning. Men problemen för de båda kommunerna i Gästrikland är desamma och kanske svårare än för vissa kommuner i Hälsingland. Falun ingår helt riktigt i stödområde 1. Men vad är skillnaden mellan Falun och Hofors som gör att Hofors ställs utanför? I Hofors finns ett stort exportföretag och en del små företag. Vad som krävs där är ett mera differentierat näringsliv och en mera avancerad förädling av SKF:s produkter på platsen. Hofors har under 1970-talet förlorat 14 96 av sin befolkning. I Ockelbo finns mest mindre företag, men gemensamt för de båda kommunerna är svårigheterna att behålla jobben och de få företag som finns. Problemen blir ju inte mindre av att statsmakterna ständigt förbigår de båda kommunerna när det gäller olika stödformer. Problemen att få nya företag till kommunerna blir ju heller inte mindre om man nu ställs utanför transportstödsområdet. Var och en begriper ju att de företag som tänker etablera sig i något Norrlandslän då också tittar på om det finns möjligheter till transportstöd. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till motionerna 2069 och 2067.

Fru talman! Jag vill upplysa Bertil Måbrink om att mitt namn inte står på den motion som Bertil Måbrink åsyftade. Men det betyder inte att jag skulle känna mindre starkt för den än vad mina partivänner på Gävleborgsbänken gör. Också jag känner varmt för Hofors och Ockelbo. Det är två skäl till att vi från socialdemokratiskt håll inte har tillstyrkt motionen, och jag skall något utveckla dem. Det ena skälet är att vi i detta läge i första hand ville rikta in oss på att säga nej till de försämringar som förslaget innebär. Det andra är, som jag tidigare sagt, att vi inte tycker om det invecklade förslag till transportstöd som vi nu har att behandla. Med en sådan utformning uppstår det alltid gränsproblem. Det finns kommuner utanför stödområdet som anser att de nu bör inlemmas i stödzon 1. Det gäller inte bara Hofors och Ockelbo i Gävleborgs län utan också Ludvika och Smedjebacken i Kopparbergs län, även om det inte har väckts någon motion om dessa två kommuner. Det finns också kommuner i stödzon 1 som anser att de skall ligga i stödzon 2, osv. Detta visar vilka gränsdragningsproblem som uppstår med den nuvarande utformningen av förslaget. Det bästa som kunde hända beträffande Hofors och Ockelbo skulle vara att riksdagen anslöt sig till den socialdemokratiska reservationen 1. Då skulle vi få ett mer generellt utformat transportstöd, och då slipper vi de gränsdragningsproblem som nu uppstår från gång till annan.

Fru talman! Det gör inte saken bättre för Olle Östand att det råkar vara så att han inte har skrivit på motionen i fråga — jag gjorde mig på den punkten skyldig till en felsägning. Vpk-gruppen kommer att stödja reservation 1, men det är en annan sak. Försök inte använda reservation 1 som en förklaring till att Olle Östrand inte har gjort någon som helst markering när det gäller Hofors och Ockelbo! Ockelbo och Hofors ligger i dag i det s.k. allmänna stödområdet, i stödområde 3. Därmed skulle de nu placeras in i transportstödszon 1. Det är det som det är viktigt att markera här i riksdagen. Det hade naturligtvis varit synnerligen angeläget att Olle Östrand i anslutning till trafikutskottets betänkande hade gjort en markering härom. Olle Östrand är ju inte okunnig om de enorma problem som exempelvis Hofors har eller om på vilket sätt som Hofors under de senaste åren har misshandlats av statsmakterna. Nu tänker man än en gång åsidosätta Hofors. Att Olle Östrand hänvisar till andra kommuner och landsdelar som inte är inplacerade må så vara, men klart är att Hofors och Ockelbo ligger i stödområde 3 när det gäller den regionalpolitiska indelningen. Därmed skulle man inte ha åsidosatt dem, som utskottet och regeringen nu gör.
Fru talman! Än en gång vill jag betona att jag känner precis lika varmt för Hofors och Ockelbo som ni övriga på Gävleborgsbänken. Men eftersom vi socialdemokrater inte tycker om transportstödet ansåg vi att det inte var lämpligt att peta i zonindelningen. Om däremot reservation 1 vinner bifall i kammaren innebär det att vi tvingar regeringen att omgående komma tillbaka med förslag efter de riktlinjer som dragits upp i den socialdemokratiska reservationen 1. Det blir då en fördel inte bara för Hofors och Ockelbo utan även för övriga kommuner som anser att det förslag till transportstöd vi nu debatterar inte behandlar dem rättvist. Jag tror att det bästa som kan hända är att riksdagen bifaller reservation 1.
Fru talman! Det är bra att Olle Östrand känner så varmt för Ockelbo och Hofors. Det är en sak, men det hade varit ännu bättre om Olle Östrand hade gjort en kraftig markering i utskottet till det här betänkandet. Det hade nog uppskattats mer av de berörda kommunerna och deras befolkning. Olle Östrand tog upp vad jag sade om Ockelbo och Hofors. Det är för mig obegripligt hur man kunnat lämna Ockelbo och Hofors utanför transportstödszon 1. Jag skall inte upprepa argumenten, trots att Olle Östrand inte kunnat svara riktigt på frågan. Sedan säger Olle Östrand att socialdemokraterna inte tycker om förslaget. Men nu är förslaget tillbaka för andra gången, och nu skall vi ta ställning till det. Det gäller vad jag förstår att till varje pris slåss för att få med dessa kommuner som av någon oförklarlig anledning ställts utanför. Det gör alltså inte Olle Östrand.

Fru talman! I motion 2067 har vi ställt yrkande om att Hofors och Ockelbo kommuner skall inordnas i transportstödsområdet. Som grund för den geografiska avgränsningen och zonindelningen i föreliggande förslag ligger indelningen av landet i stödområden enligt det som sägs i propositionen. Som kommentar till detta vill jag säga att så är väl fallet i stora drag, men det fullföljs ej i den utsträckning som vi motionärer anser vore befogat. Om man ser till de fem Norrlandslänen samt Kopparbergs och Värmlands län, vilka alla omfattas av transportstödet, finner man att 27 kommuner tillhör stödområde 3. Fyra av dessa kommuner har ej inplacerats i transportstödsområde. Bland de fyra är Hofors och Ockelbo. Eftersom det varken i propositionen eller i trafikutskottets betänkande finns några sakliga motiv för att dessa kommuner lämnats utanför systemet vill jag fråga utskottets talesman — om han finns kvar i kammaren — vilka motiv som varit vägledande för utskottets ställningstagande till vår motion. Förhållandet att Hofors och Ockelbo tidigare ej omfattats av transportstödet kan, enligt vår mening, inte få ligga till grund för att de även fortsättningsvis skall ligga utanför transportstödssystemet. Något annat motiv har vi socialdemokrater ej kunnat finna i det förslag som nu behandlas. Transportstödet är ett av de regionalpolitiska medel som finns att sätta in som stöd för utsatta kommuner. Såväl Hofors som Ockelbo kommuner är i stort behov av alla regionalpolitiska medel för att värna och naturligtvis helst stärka sysselsättningen inom resp. kommuner. Behovet av ett mer differentierat näringsliv är stort i båda kommunerna. Näringslivet i Hofors kommun är i hög grad koncentrerat till SKF Steel, och Hofors är den kommun i riket som är mest beroende av stålindustrin. Ockelbo är i hög grad beroende av skogsoch jordbruksnäringen. Båda kommunerna har en mycket låg andel förvärvsarbetande kvinnor, vilket naturligtvis beror på det ensidiga näringslivet. Befolkningsmässigt är Hofors den kommun i riket som minskat mest under 1970-talet — med 14 96 eller 2 100 personer. Jag skulle kunna säga mycket mer om de problem som föreligger i de båda kommunerna som stöd för vårt krav i motionen. Jag skall dock sluta med att framhålla att jag finner såväl propositionens som utskottets ställningstaganden helt obegripliga. Transportstödet skall vara ett regionalpolitiskt medel för att stödja företag i sysselsättningssvaga kommuner, men detta skall tydligen ej gälla i de två kommuner som jag nu har nämnt. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till motionerna 2067 och 2069,

Fru talman! Trafikutskottet har med hänvisning till vad som sägs dels i proposition 1978/79:152, dels i den proposition som vi behandlar i dag yrkat avslag på min motion om utredning av förutsättningarna för att införa ett sjötransportstöd. I proposition 1978/79:152 är föredraganden väldigt försiktig när det gäller att dra slutsatser av det redovisade materialet rörande sjötransportstöd. Jag anser därför att det finns alla skäl till att göra en ordentlig utredning av möjligheterna att införa sådant stöd. Det är rimligt att vi får förutsättningarna belysta.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

Fru talman! Syftet med samgåendet i Datasaab var att åstadkomma en konkurrenskraftig svensk dataindustri, framhåller näringsutskottet i sitt betänkande om bl.a. medelstillskott till Datasaab AB. Kärnfrågan i kritiken mot Datasaabs utveckling har varit och är att detta syfte inte präglat verksamheten på ett övertygande sätt. Det samarbete som etablerades mellan staten och Saab-Scania på dataområdet har framför allt haft två brister. Den ena är att det saknats en målmedveten politik för statens medverkan på detta område. Den andra är att privata kapitalintressen fått påverka och styra utvecklingen. De ledningsproblem som skymtat i företaget har bidragit till osäkerhet och bristande förmåga att hävda sig på marknaden. Det torde också vara så, att ledningsproblemen återspeglar avsaknaden av en målmedveten politik liksom de privata intressenas inflytande. Redan när samarbetet mellan staten och Saab-Scania på dataområdet behandlades för första gången krävde vi från vänsterpartiet kommunisterna förslag om den svenska dataindustrins organisering. Vi anförde att förutsättningarna för ett förstatligande borde beaktas. Vi krävde att personalens anställningstrygghet skulle garanteras. Vi kritiserade också bristerna i underlaget för riksdagens beslut. Genom att undersökningsmaterial hemligstämplats försvårades riksdagens möjligheter att företa en bedömning av förslagen. Det börjar bli betecknande för behandlingen av detta problemkomplex att viktiga bitar saknas i underlaget. Det gäller nämligen också den proposition vi nu behandlar. När regeringen värjer sig mot kritiken i detta avseende genom att säga att vad som inte redovisats i propositionen kan redovisas inför utskottet, måste riksdagens ledamöter reagera. Så får det inte gå till. För att riksdagen skall kunna bedöma regeringens förslag måste alla viktiga fakta redovisas. Det är heller inte tillfredsställande att för Datasaabs utveckling så viktiga problem som USA-embargot mot exporten av flygtrafikledningssystem till Sovjetunionen döljes av hemligstämpel hos företaget. Vad regeringen eventuellt gjort för att hävda vårt lands rätt att bedriva handel och för att avvisa otillbörliga påtryckningar, är uppgifter som hör till underlaget för behandlingen av denna fråga. Tyvärr redovisas inget härom i propositionen. Datatekniken expanderar snabbt inom många branscher och funktioner, Nr 168 noterar näringsutskottet och fastslår att det därför är av vitalt nationellt Tisdagen den intresse att Datasaab blir framgångsrikt. Men för att detta skall bli fallet 10 juni 1980 måste man grundligt se över situationen inom Datasaab. Det är uppenbart att = Saab-Scania inte har något större intresse för denna verksamhet utan helst — Medelstillskott till vill bli av med den. Det kan heller inte bidra till att göra företaget Datasaab AB framgångsrikt om man avvecklar viktiga delar. Det kan inte vara ägnat att stärka och utveckla företaget när styrelseord föranden Hans Werthén agerar för att sälja företaget, och multinationella datajättar utpekas som tänkbara spekulanter. Tydligen har dessa planer också haft regeringens stöd. I tidningen Datanytt nr 4 i år kunde vi läsa följande rubrik: ”Werthén vill sälja Datasaab och regeringen samtycker.” Detta kan verkligen inte ge intryck av att det är ett företag som söker bli framgångsrikt och konkurrenskraftigt på ett område som expanderar snabbt. Det är inte sannolikt att Hans Werthéns näsa för affärer är en tillgång när det gäller att bygga upp ett företag med statlig medverkan för att ta upp kampen mot multijättar. Snarare torde hans intressen ha en annan inriktning. Liksom vi motionärer från vpk noterar utskottet att databranschen domineras av multinationella företag. Utskottet säger sig vara medvetet om att en positiv utveckling av Datasaab förutsätter både en långsiktig ekonomisk satsning och klara riktlinjer för verksamheten, och att staten som ägare här har ett stort ansvar. Detta är ett betydelsefullt uttalande som utskottet gör. Det är ett erkännande av att verksamheten inte får bedrivas som hittills, utan måste få en klarare inriktning. Utskottet anser att detta uttalande i väsentlig utsträckning tillgodoser önskemålet i vpk-motionen 2007 om en plan för Datasaabs utveckling. Vi noterar att utskottet med sitt uttalande ger stöd för vår uppfattning. Vårt konkreta yrkande om att riksdagen hos regeringen hemställer om en plan för Datasaabs utveckling kan dock inte anses helt tillgodosett. Den av utskottet föreslagna opinionsyttringen från riksdagen är som sagt betydelsefull, men det behövs nog en direkt beställning av en utvecklingsplan. Vårt andra motionskrav om förstatligande av Datasaab avstyrker utskottet bl.a. med motiveringen att det inte nu finns skäl att förorda ett starkare statligt ägarengagemang. Jag tycker faktiskt att utskottets eget uttalande om behovet av en konkurrenskraftig svensk dataindustri, av finansiella resurser, av en långsiktig ekonomisk satsning och om behovet av klara riktlinjer liksom statens ägaransvar för utvecklingen talar för ökat statligt ägarengagemang. Helt riktigt har utskottet noterat att vårt motionsyrkande ligger i linje med våra allmänna motionskrav rörande datorindustrin. Om dessa kommer Marie-Ann Johansson att tala. Jag skall därför endast påpeka, att om man strävar efter ökat samhällsinflytande i denna bransch så är Datasaabs överförande i statlig ägo ett naturligt grepp. Det som propositionen formellt handlar om, nämligen ett medelstillskott på 37 milj.kr. till Datasaab, har vi ansett oss kunna biträda. Utan detta tillskott skulle situationen ytterligare förvärras för företaget. I vår motion vill vi dock framhäva betydelsen av att samtidigt som begärda medel beviljas bör riksdagen kräva åtgärder som tryggar den framtida utvecklingen. Den målmedvetna satsning som hittills saknats måste nu komma till stånd. Självfallet måste också alla ekonomiska fakta redovisas. Det finns skäl att i denna debatt ge uttryck åt den oro som finns på personalhåll för ovissheten om framtiden. Denna oro har sin grund i det sätt varpå Datasaab skötts från såväl regeringens som företagsledningens sida. Rykten om försäljning och bristen på uttalad målsättning har ökat oron. Om företaget skall kunna utvecklas till vad utskottet i sin skrivning ändå anser vara önskvärt måste också personalen veta att det finns klara planer för företagets utveckling och att staten tar ansvar härför. I vpk-motionen har vi också pekat på den speciella betydelsen av att Datasaab utvecklas som ett alternativ till den starka militära dominansen när det gäller sysselsättningen i Linköping. Kraven på en medveten satsning på civila alternativ har växt i styrka. I dataindustrin har man sett ett av många välbehövliga alternativ. Detta alternativ får inte förfuskas genom att privata intressen blir dominerande och genom att statens engagemang är halvhjärtat. Det krävs en målmedveten satsning. I motion 2007 har vi föreslagit att samtidigt som begärda medelstillskott beviljas skall riksdagen hos regeringen begära en plan för Datasaabs utveckling och förslag om förstatligande av Datasaab. Jag yrkar, herr talman, bifall till motionen.

Herr talman! Jag skall be att få börja med att påminna om att jag i min motion 2006, som väcktes i april månad, ställde en fråga: Är 37 milj.kr. ett tillräckligt stort extra förlustbidrag just nu? Jag vill sätta den frågan i relation till hur ett förlustföretag har det till vardags. Ett sådant företag har faktiskt en hel del svårigheter. Likviditetsproblemen är stora och medför avsevärt merarbete. Man gör sämre betalningsuppgörelser. Lösningana blir ofta av mera kortsiktig karaktär. Och de gamla nerplöjda förlusterna och surdegarna försvårar ofta en effektiv verksamhet. Jag vill med detta ha sagt att det egentligen inte är förlustbidragets storlek som jag fäster mig särskilt vid. Jag kant.o.m. tänka mig att det kanske hade varit nödvändigt med ett större extra förlusttäckningsbidrag än 37 milj.kr. Men vad jag är ute efter är att vi skattebetalare, om vi skall lämna bidrag till ett företag, vilket som helst, skall veta att pengarna får största möjliga effekt. Det är därför som jag har varit aktiv i denna fråga. Jag har naturligtvis tacksamt noterat att näringsutskottet i detta betänkande i stort sett har accepterat de synpunkter som jag har lagt fram i tidigare motioner. En väsentlig punkt härvidlag är utskottets konstaterande att en total redovisning av koncernresultatet för Datasaab måste ligga till grund för nuvarande och kommande medelstilldelning. De tolkningar av huvudavtalet mellan staten och Saab-Scania, som gått ut på att endast moderbolagets redovisning skulle ligga till grund för medelstilldelningen, har framför allt förts fram av företrädare för bolagsledningen med stöd av handläggare på industridepartementet. Utskottets rekommendation till regeringen att utreda dessa tolkningsfrågor måste uppfattas som ett sätt att formellt omöjliggöra sådana tolkningar i framtiden. Man behöver bara tänka sig vilken uppmärksamhet det skulle väcka om ett stort börsnoterat företag med många utländska dotterbolag vid en kris endast skulle anse sig behöva redovisa moderbolagets resultat för aktieägarna. Något sådant skulle inte ens Grönköpings Veckoblad, landets enda månatliga veckotidning, kunna låta bli att uppmärksamma. Trots att jag har anledning att vara tillfredsställd med näringsutskottets betänkande vill jag fästa riksdagens uppmärksamhet på en väsentlig punkt i skrivningen, som om den inte förtydligas vid kammarens behandling kan leda till att riksdagen i dag i princip fattar beslut som innebär ett ja till betydligt högre medelstilldelning än som upptagits i propositionen. Eller att man —litet tillspetsat — villkorslöst säger ja till hur stora förlusttäckningsbidrag som helst. Industriministern hänvisar här som så många gånger tidigare till förlusterna i moderbolaget. Han gör också en prognos över moderbolagets förlust för verksamhetsåret 1980 och anger att det extra förlusttäckningsbidrag som då kan komma i fråga är så lågt som 10 milj.kr.

Näringsutskottet har också — vilket företagsledningen inte gjort — tagit fram de förluster som ackumulerats i koncernen under 1978 och 1979 och som inte täcks av de bidrag som riksdagen i dag skall bevilja. Dessa icke täckta förluster uppgår till 89 milj.kr., och också det måste enligt näringsutskottets uppfattning täckas. I det sammanhanget skulle jag för det första vilja överräcka en stor blombukett till näringsutskottet för att man har arbetat så noggrant med det här ärendet och redovisat det verkliga förhållandet. För det andra skulle jag vilja ställa den retoriska frågan: Hur kommer det sig att inte företaget har redovisat detta för statsmakterna? För det tredje vill jag fråga: Varför har inte departementet redovisat det? Den sistnämnda frågan tycker jag är mycket angelägen. Det förefaller märkligt att industriministern, i sin optimistiska framtoning av krympande bidrag i framtiden, genom en bisats i propositionen utan att ange belopp vill få riksdagen att principiellt besluta om ytterligare bidrag. Jag förutsätter att industriministern är missledd. Av det sagda framgår att det föreligger en risk för att riksdagens beslut i dag kan komma att tolkas så, att riksdagen i princip godkänt framtida extraordinära förlusttäckningsbidrag av storleksordningen hundratals miljoner. Det är uppenbart att det inte varit näringsutskottets avsikt att tillstyrka att riksdagen skulle godkänna bidrag av denna storleksordning utan att den grundliga analys av bolagets ekonomi och verksamhet som utskottet rekommenderar har genomförts. Det måste vidare framstå som självklart att ett framtida beviljande av sådana bidrag måste baseras på analysens resultat och de samhällsekonomiska bedömningar som då kan komma att göras. I det ekonomiska läge som landet befinner sig i kan någon annan tolkning av näringsutskottets betänkande inte vara rimlig. Näringsutskottet har också kritiska synpunkter på ledningen av Datasaabs verksamhet och dess målsättningar. Utskottet rekommenderar därför riksdagen att begära att regeringen i fortsättningen engagerat bevakar utvecklingen. På ett par punkter i betänkandet känner jag mig emellertid litet tveksam. Utskottet konstaterar att företagets resultat har förbättrats 1979 jämfört med 1978. Har utskottet till fullo sammanvägt denna iakttagelse med sin egen upptäckt av hittills icke redovisade förluster på ca 90 milj.kr.? Med den flexibilitet som bokföringslagen medger kan positiva slutsatser icke dras utan en djupgående ekonomisk analys. I min motion, som näringsutskottet alltså i princip till stor del har tillstyrkt, har jag pekat på behovet av en sådan analys, inte minst i anslutning till lagerredovisningen, och jag utgår ifrån att riksdagens rekommendation till regeringen också innefattar en sådan analys. Näringsutskottet citerar industriministerns positiva syn på företagets utveckling, då denne hänvisar till en utarbetad plan som tar sikte på att Datasaab AB skall uppnå nollresultat 1982.

Utskottets instämmande i industriministerns uppfattning får därför, såvitt jag förstår, betraktas som ett utslag av respekt för industridepartementets bedömning snarare än som ett uttryck för utskottets uppfattning. Rekommendationen till regeringen att följa och påverka verksamheten bör alltså, enligt min uppfattning, inkludera en kritisk granskning av denna plan. Såväl industriministern i sin proposition som näringsutskottet i sitt betänkande motiverar sin rekommendation om extra förlusttäckningsbidrag med utgångspunkt i värdet i att bevara en svensk dataindustri. Samtidigt har den andra hälftendelägaren i Datasaab, Saab-Scania, officiellt deklarerat sitt intresse av att avveckla sin andel i bolaget. Styrelsens ordförande, som representerar just denna ägare, har i olika officiella uttalanden, bl.a. i Nr 168 pressen, konstaterat att han aktivt verkar för att sälja Saab-Scanias andel, Tisdagen den bl.a. till utländska intressenter. Så sent som för några veckor sedan 10 juni 1980 meddelade han i en presskonferens, där även industriministern var = närvarande, att ”friarna äro många”. Medelstillskott till Han har också vid tidigare pressuttalanden gjort det i och för sig självklara — Datasaab AB konstaterandet att köparintresset stiger i takt med att företagets förluster elimineras. En framgångsrik försäljning av ett företag eller andel därav kräver givetvis en optimistisk och positiv beskrivning av företagets kvaliteter och framtidspotential och är mot den bakgrunden svår att förena med en styrelseordförandes skyldigheter att med fast hand och hårda nypor leda ett företag ur en krissituation. I en interpellation till industriministern i december förra året frågade jag vilka åtgärder han avsåg att vidta för att föra Datasaab ur krisen. Svaret, till skillnad från min interpellation eller mitt svar på hans svar, har utförligt återgetts i näringsutskottets betänkande. Industriministern sade bl.a.: ”För ordförandeposten i bolagets styrelse gäller att staten och Saab-Scania har rätt att växelvis besätta denna. Vi har från statens sida inte funnit skäl att omedelbart utnyttja vår avtalsenliga rätt till byte på ordförandeposten. Jag tror inte att styrelsens styrka och målmedvetenhet har blivit lidande av detta.” Jag vet inte om industriministern fortfarande gör samma bedömning, men utgår ifrån att såväl industriministerns som näringsutskottets deklarerade omsorg om svensk dataindustri inte kan innebära att halva företaget, eller t.o.m. aktiemajoriteten, överlåts på utländska intressenter. Det faktum att ingenting har nämnts om detta i det underlag som presenterats riksdagen kan väl knappast tolkas på annat sätt än att detta är helt ffrämmande för industriministern. Herr talman! De förlusttäckningsbidrag som Saab-Scania tillskjuter och som riksdagen i dag beslutar om uppgår nominellt till ca 180 milj.kr. Samtidigt har näringsutskottet vid sin beredning av ärendet kunnat konstatera att Datasaabkoncernen vid årsskiftet 1979-1980 har ytterligare förluster på ca 90 miljoner som icke är täckta. Sammanlagt innebär detta att bolaget under sin tvååriga existens har haft förluster före bidrag uppgående till en halv miljard kronor. Det borde vara uppenbart för riksdagens ledamöter, med kännedom om Sveriges ekonomiska läge, att det mest angelägna inte är att försäkra bolaget om framtida förlusttäckning utan att riksdagen i enlighet med näringsutskottets betänkande med all kraft uppmanar regeringen att se till att företaget får en sådan ledning och målsättning att det finns rimlig anledning att förmoda att bolaget skall fortleva. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets enhälliga hemställan.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort i dagens debatt. Nils Berndtson har redan redogjort för vpk:s syn när det gäller utvecklingen vid Datasaab och för mig återstår att kommentera motion 1856, som också behandlas i dagens betänkande. Ja, behandlas är kanske inte rätta ordet. På några få rader avstyrks motionens krav på förstatligande av datorindustrin och på utvecklingen av produktionen på elektronikområdet. På den här punkten är det alltså inte berättigat med några blombuketter till näringsutskottet, enligt min mening. Motionens krav är enbart en del av de krav som vi har lagt fram i vår datapolitiska motion till årets riksmöte. Resterande krav har behandlats eller kommer att behandlas av andra utskott. Ett av de krav som behandlas i dag gäller förstatligande av inhemsk dataindustri. Nils Berndtson har redan delvis kommenterat detta i sitt anförande om Datasaab. Förstatligande av dataindustrin ligger förstås i linje med våra övriga förslag när det gäller näringspolitiken. Vi anser att industri av nyckelkaraktär, som har stor betydelse för samhällsutvecklingen, också skall vara i samhällets ägo. Till dessa industrier hör dataindustrin. Att exempelvis forskningen och utvecklingen inom dataindustrin har stor betydelse också för vår övriga industriutveckling och för hela samhällsutvecklingen är det väl inte någon som bestrider. När det gäller befintlig dataindustri är vi i dag i Sverige mycket utlandsberoende. Svenska företag köper datorer och systemlösningar från utlandet och då främst från USA. Svenska företags nyinvesteringar på dataområdet styrs av forskning och utveckling i utlandet. Svenska företag pressas att göra sin dataupphandling på multinationella företags villkor. Detta är faktum och det är ett tillstånd som inte kan förändras över en natt. I Sverige har vi försatt oss i denna situation delvis genom att vi har saknat en övergripande datapolitik och därför bl.a. tillåtit att den inhemska tillverkningen av stora generella datorer har upphört. Detta f. ö. till skillnad från flera andra europeiska länder, som på ett helt annat sätt slagit vakt om sin nationella dataindustri och genom olika stödinsatser gjort det möjligt för den att överleva konkurrensen från främst USA-ägda multinationella bolag. I vår motion menar vi att detta utlandsberoende måste brytas, bl.a. genom förstatligande av den befintliga inhemska datorindustrin, men också genom en planmässig satsning på den nya teknologin, genom förstärkning och samordning av forskningsresurser mellan högskoleinstitutioner och den statliga datorindustrin och genom en uppbyggnad av en självständig statlig produktion av minioch mikrodatorkomponenter. På sikt, menar vi, måste också en inhemsk produktion av stora generella datorer återupptas och successivt ersätta importen av dessa. Dataoch elektronikkommittén, en av de sittande datautredningarna, har bl.a. till uppgift att ta fram förslag för att främja produktion av elektronikutrustning inom landet och analysera vilka utvecklingsmöjligheter tillverkare av sådan utrustning kan förväntas ha. Detta är ett av de viktiga avsnitt som just nu utreds inom dataområdet och som vi menar måste ges prioritet och skyndas på. Det måste finnas goda förutsättningar för utvecklingen av ny industri på detta område i Sverige. Som vi skriver i vår motion, så uppgår den svenska produktionen av halvledare till endast mellan 10 och 20 96 av vår totala förbrukning. Det är också angeläget, menar vi, att utredningen i detta arbete utgår från att denna nya industri skall vara samhällsägd. En satsning på produktion av komponenter är också speciellt angelägen, eftersom viktiga delar av svensk verkstadsindustri baseras på elektromekaniska system. Där kan, menar vi i vår motion, den nya teknologin ge stora möjligheter till förbättringar och rationaliseringar. Men dessa kommer att styras av multinationellt kapital, om samhället inte bygger upp en nationell, demokratiskt förankrad kompetens, där arbetstagarnas makt garanteras, så att kraven på god arbetsmiljö och meningsfulla arbetsuppgifter tillgodoses. Herr talman! Det finns flera aspekter att lägga på innehållet i en svensk datapolitik. I dag behandlas datapolitikens näringspolitiska aspekter. Till hösten kommer motionens arbetsmarknadspolitiska och sysselsättningspolitiska aspekter att behandlas. På det sättet är det mycket svårt att föra en vettig debatt, och jag har fattat mig kort i dag. Men det är min förhoppning att vi kommande år skall få en mera samlad behandling av de här frågorna i riksdagen, så att också det högsta beslutande organet i landet får möjlighet att slå fast en svensk datapolitik. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till motion 1856.
Herr talman! Vi behandlar i dag betänkande nr 65 från näringsutskottet. Eftér vad som framkommit i debatten om detta betänkande har jag inte särskilt mycket att tillägga. Jag skall bara göra några få korta kommentarer, och jag börjar med Alf Wennerfors inlägg. Alf Wennerfors startade sitt anförande med att uttrycka sin tacksamhet över att utskottet på flera punkter följt förslag som han har framlagt i motioner, och det noterar vi från utskottet. Sedan går Alf Wennerfors in på diverse tolkningar av vad formuleringarna i näringsutskottets uttalanden innerst inne innebär. De tolkningarna får väl stå för Alf Wennerfors räkning. Jag skall bara ta upp två punkter. Den första punkten är att utskottet efter diverse föredragningar och diverse analyser av siffror och fakta i ärendet bibringats den uppfattningen — som också framgår av utskottsbetänkandet — att företagets ställning de facto förbättrats. Det är alltså en kategorisk inställning från utskottets sida. Den andra punkten är en punkt där jag vill lugna Alf Wennerfors. Det finnsicke någon formulering i utskottets betänkande som på något sätt skulle kunna ge utrymme för tolkningen att utskottet skulle ha godkänt en ordning enligt vilken man skulle kunna tänka sig extraordinära bidrag på hundratals miljoner i framtiden, som Alf Wennerfors uttryckte saken, till Datasaab. Så är icke fallet. Någon sådan formulering finns icke i utskottets betänkande, och det har heller inte varit avsikten. Beträffande vpk-motionerna har under debatten inte framkommit någon ting som ger anledning till kommentarer utöver de uttalanden med vilka utskottet har bemött de olika vpk-kraven. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till samtliga punkter i utskottets hemställan.
Herr talman! Får jag först säga till Bengt Sjönell att det enhälliga utskottsbetänkandet kan bero på att samtliga partier inte är företrädda i utskotten. Vi hade i annat fall reserverat oss till förmån för ökat statligt ägarengagemang, som vi har motionerat om. Bengt Sjönell tycker inte att det har framkommit något i debatten som föranleder ytterligare kommentarer utöver vad utskottet har skrivit. Jag skulle nog ändå till Bengt Sjönell vilja säga att det är en brist att utskottet, efter den beskrivning man gör av situationen, av behovet på området och inte minst av det statliga ansvaret, inte också drar konsekvenserna. Har man sagt A så bör man väl också säga B. Jag tycker att utskottets uttalande borde ha lett fram till att man hos regeringen beställt en sådan utvecklingsplan för Datasaab och att man även tagit steget fullt ut och yrkat på att staten övertar hela företaget.
Herr talman! Herr Sjönell påpekade att jag har gjort försök till tolkningar av vad utskottets betänkande innerst inne eller mellan raderna skulle betyda. Ja, det har jag faktiskt försökt göra; det är så riktigt, herr Sjönell! Jag hade varit tacksam för en bekräftelse, eller motsatsen, beträffande de tolkningarna, men jag kan förstå att det kanske är svårt att få ett sådant uttalande. På en punkt har jag fått det, vilket jag är tacksam för. Det är när utskottets talesman säger: De här hundratals miljonerna kan vi inte utlova. Det är jag bara tillfredsställd med.

Herr talman! Finansutskottets borgerliga majoritet ger en beskrivning av den svenska ekonomins tillstånd som vi socialdemokrater till stora delar kan instämma i. Det är en inflationsskadad och skuldtyngd ekonomi, som med svår slagsida driver hän mot en oviss framtid. Man anger sex svåra problem: inflationen är för hög, underskottet i bytesbalansen för stort, underskottet i statens budget likaså, den kommunala sektorn växer för snabbt, oljeberoendet är för stort och industrin alltför liten. Till detta lägger man de ytterligare balansproblem vi pekat på i vår motion: det alltför låga bostadsbyggandet, läget på arbetsmarknaden och de regionala problemen. Denna nästan tröstlösa uppräkning av den svenska ekonomins alla eländen står i en påtaglig kontrast till de omdömen om vårt ekonomiska läge som utfärdades av de borgerliga partiernas ledare i riksdagens finansdebatt för bara ett år sedan, i juni 1979. Då sade Gösta Bohman att trepartiregeringen på den korta tiden av två år lyckats vända en nedkörd ekonomi åt rätt håll. Thorbjörn Fälldin konstaterade, i en något tvetydig formulering, att folkhushållet kommer att fortsätta att skörda frukterna av trepartiregeringens stabiliseringspolitik. Och Ola Ullsten deklarerade att Sveriges ekonomi genom regeringens åtgärder steg för steg förts ut ur krisen. Så duktig var man alltså då, valåret 1979. Men nu har Thorbjörn Fälldins frukter blivit bittra, ekonomin är mera nedkörd än någonsin och stegen in i krisen är så många och snabba att regeringen alls inte hinner med. Det är naturligt om folket frågar sig hur detta gått till, hur en enligt uppgift så välskött ekonomi på så kort tid förvandlats till närapå ett konkursbo. Regeringspartierna har för sin del svaret klart. Oljeprishöjningarna och årets löneavtal får bära skulden för alla våra olyckor. Visst innebar oljeprishöjningarna en svår påfrestning för bytesbalansen. Och visst höjde de inflationsnivån med ett par procent. Men att oljepriserna skulle vara huvudorsaken till den statsfinansiella krisen, till att industrin är otillräcklig, tillatt bostadsbyggandet går tillbaka osv., är ändå litet svårsmält. Och hur ett löneavtal som ännu inte trätt i kraft kan skapa alla de balansbrister som landet redan har, är direkt obegripligt. Det måste därför finnas fler förklaringar tll dagens svårigheter än vad den borgerliga propagandamaskinen släpper ut. Svensk ekonomi hade otvivelaktigt en rad problem i mitten av 1970-talet efter den första oljekrisen och den långa internationella lågkonjunkturen. Den nytillträdda borgerliga regeringen bestämde sig våren 1977 för att vårt kostnadsläge var det grundläggande problemet. Det övergripande målet för den ekonomiska politiken blev således att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft. Det skulle ske genom devalveringar och genom skattelättnader och stora finansiella överföringar från samhällssektorn till företagen. Den bakomliggande teorin var enkel. Företagen skulle utnyttja kostnadssänkningarna till att sänka sina priser, och svensk industri skulle därigenom kunna öka sina marknadsandelar, både utomlands och här hemma. Ökad produktion och större vinster skulle dra i gång investeringarna och sätta fart på företagens utveckling. Något förenklat kan man säga att regeringen satsade allt på ett enda kort — vinsterna och lönsamheten skulle bli motorn i den ekonomiska utvecklingen. Och man tog i rejält för att bevisa riktigheten av den här teorin. Kronans internationella värde skrevs ner med ca 15 90. Genom sänkta avgifter och skatter, frikostiga subventioner och andra överföringar från staten förstärktes företagens finansiella ställning med över 30 miljarder kronor. Lönsamheten fick ytterligare en skjuts av en klart dämpad löneutveckling åren 1978 och 1979. Men det var bara i den delen som strategin fungerade. Vinsten som motor kom aldrig i gång. Företagen utnyttjade inte möjligheten att sänka sina priser. De höjdes i stället, i många fall mer än konkurrenternas utomlands. Den väntade uppgången av våra marknadsandelar uteblev. Den kraftiga försämringen av bytesbalansen 1979 är i själva verket till stor del en följd av att svensk industri förlorade marknadsandelar inom OECD-området men framför allt på den svenska hemmamarknaden. Vinsterna användes inte heller för att öka investeringarna. Industrins investeringar sjönk på 3 år med nära 40 96. Den stort upplagda strategin från 1977 sprack alltså. I stället för den dämpning av priserna, som kostnadsutvecklingen egentligen hade motiverat, fick vi den värsta inflationsperioden sedan första världskriget. Våra förutsättningar för produktion och tillväxt är sämre i dag än för tre år sedan. Sparandet har sjunkit till en lägre nivå än det haft på många decennier. Och Sverige har försett sig med det näst största budgetunderskottet i Europa, efter Italien. Huvudresultatet av den förda politiken blev därför rekordinflation och den djupaste obalansen i svensk ekonomi på 50 år. Finansutskottets borgerliga majoritet har inte kunnat undgå dessa dystra fakta. Man tvingas konstatera att det gått åt skogen med 1977 års strategi — vinstteoremet höll inte. Och man utvecklar den tanken i betänkandet. Förklaringen är, säger man, att det tar alltför lång tid, innan en förbättring av kostnadsläge och lönsamhet ”värker ut” i form av prissänkningar och ökad produktion. Under den tiden hinner löntagarna upptäcka hur snabbt vinsterna stigit och höjer därför sina lönekrav. Risken är då stor, säger majoriteten, att företagen som svar på lönehöjningarna höjer priserna än mer. Resultatet blir att uppgången av produktion och export uteblir. I stället får vi inflation och ökade underskott. Utvecklingen tyder på, säger utskottsmajoriteten i ett uppenbart s.k. understatement, att vi är på väg in i en sådan situation. I och för sig, herr talman, är det värt att notera att de borgerliga representanterna i finansutskottet tilldelar företagens vinstoch prispolitik huvudrollen i den här olyckliga utvecklingen. Detta står i välgörande kontrast till regeringens agitation mot löntagarna och deras organisationer, som hittills har getts hela skulden. Men vad hjälper insikter, om man inte är beredd att utnyttja dem? Såvitt jag förstår glömmer utskottsmajoriteten hela sin analys av balansproblemens orsaker, när man sedan anger sina riktlinjer för den framtida politiken. Här utgår man från att företagen under 1980 skall fortsätta att med inflationens hjälp förbättra sin lönsamhet, att alla ökade kostnader skall slå igenom i priserna, att svenska företag skall fortsätta att höja sina priser mer än konkurrenterna, så att exporten går sämre osv. I ett läge då man tvärtom borde ha tagit ett hårdare grepp om prisutvecklingen släpper man helt enkelt det greppet, än en gång med hänvisning till företagens behov av ökade vinster. Regeringen har den här våren i praktisk handling visat att den på nytt är beredd att släppa loss floden av prisstegringar. Jämsides med inflationen växer problemet med underskottet i Sveriges utlandsaffärer. Finansutskottets majoritet redovisar även här en insikt om allvaret. Utskottsmajoriteten tillstår att takten i statens utlandsupplåning blivit så hög, 1 500 milj.kr. i månaden, att det är uppenbart att den inte kan upprätthållas på den nivån någon längre tid. Sedan årsskiftet har staten lånat 9 miljarder kronor utomlands, och den totala statliga utlandsskulden uppgår nu till 29 miljarder kronor. Frågan är om vi inte på valutaområdet befinner oss i en akut kris. Under den senaste tiden har nämligen valutautflödet tilltagit på ett oroväckande sätt. I maj var det totala utflödet av valuta ur landet nära 2,5 miljarder kronor. Under förra veckan måste staten låna upp ytterligare 1 miljard kronor utomlands för att hindra en ny kraftig avtappning av valutareserven. Valutafrågan brukar omges med en hel del hemlighetsmakeri. Men det vore ändå på sin plats att någon företrädare för regering och riksdagsmajoritet gav något besked om vad det är som håller på att hända på valutaområdet. Ekonomiministern har försökt sig på förklaringen att det är hamnarbetarstrejken som har orsakat valutautflödet på grund av en minskning av exportinkomsterna. Den förklaringen verkar inte trovärdig. Förutom att strejken i så fall rimligen också måste ha minskat våra importutgifter, är det svårt att se hur en strejk som började den 11 maj nästan omedelbart skulle ha börjat påverka våra exportinkomster. Alla sådana här affärer sker, som bekant, med minst 30 dagars kredit. I själva verket kan läget vara ännu dystrare. Effekten på vår valutareserv av hamnarbetarstrejken har vi kvar att ta. Därför måste jag kräva bättre förklaringar än dem som Gösta Bohman har kommit med. Upp till besked nu, Eric Enlund! I flera år har vi nu hört herrar Bohman och Mundebo förneka att det växande underskottet i statens budget var något att bekymra sig över. Det var inte bara nödvändigt att staten lånade alltmera pengar, det var också ofarligt, ja, t.o.m. nyttigt, eftersom det besparade det privata näringslivet detta besvär. Herr Bohman höll faktiskt ut längre än herr Mundebo i den här obekymrade attityden. Ända fram till valdagen 1979 avvisade han allt tal om att budgetunderskottet skulle kunna motivera några inskränkningar. Framför allt fick det inte stå i vägen för moderaternas löften om skattesänkningar. Vid det laget hade faktiskt Mundebo börjat inse vad han ställt till med och vad som väntade och höll sig något lugnare och tystare på den här punkten. Men nu är den alltså plötsligt här — den statsfinansiella krisen. Och dess ankomst har blivit desto våldsammare. Nu görs saneringen av statsfinanserna till det centrala målet för regeringspolitiken. Den skall gå före allt annat: sysselsättningen, industrins utveckling, tillväxten och naturligtvis rättvisa och social välfärd. Det som har skrämt upp regeringen — och det på goda grunder — är kalkylerna för den långsiktiga statsfinansiella utvecklingen. Även om man på ett klart orealistiskt sätt snålar med statsutgifterna, inte tar några som helst nya utgiftsbeslut, låter arbetslösheten öka, barnbidragen urholkas, upphör med att ge folkpensionärerna standardtillskott osv., kommer statens budgetunderskott, enligt långtidsbudgeten, att växa från dagens 50 miljarder till 80 miljarder budgetåret 1984/85. Skälet till att underskottet bara växer trots den mycket låga beräkningen av statsutgifterna är att underskottet i sig självt kostar alltmer pengar i form av räntekostnaderna på statens upplåning. Ränteutgifterna svarar i långtidsbudgeten för över hälften av budgetunderskottet år 1984/85. Detta är en omöjlig utveckling, konstaterar regeringen med instämmande av utskottsmajoriteten — och för den delen också av oss socialdemokrater. Därför måste det nu sparas, säger man. Och regeringen begär en fullmakt av riksdagen att nästa år skära ned statsutgifterna med 7 miljarder. Sedan måste ytterligare 5 miljarder sparas varje år bara för att hålla budgetunderskottet oförändrat på dagens nivå, 55 miljarder. Någon minskning av budgetunderskottet vågar man alltså inte tro på. Den situation vi nu har hamnat i är exakt vad vi socialdemokrater i tre års tid har varnat för och i tre års tid har försökt förhindra. Vi har varje år lagt fram alternativa budgetförslag, som skulle ha hållit tillbaka försämringen av statsfinanserna, både genom inkomstökningar och genom besparingar på utgiftssidan. Dessa förslag förhånades, förlöjligades och underkändes av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Det skall ni veta, att det ansvaret har ni. Även om det är omöjligt att i detalj rekonstruera tre års ekonomisk utveckling, är vår bedömning att budgetunderskottet med den av oss föreslagna politiken skulle ha varit 20-25 miljarder kronor lägre än vad det är i dag. Det skulle ha skapat andra förutsättningar inför framtiden än dem vi i dag har. Det är naturligtvis föga tröst att den socialdemokratiska beskrivningen av verkligheten numera allmänt accepteras, t.o.m. av regeringen. Stora skador har redan skett, och det kommer att krävas ett långvarigt och smärtsamt arbete för att sanera de förstörda statsfinanserna. För att summera: Sverige går in i 1980-talet med en ekonomi i djup obalans, med en industri som är för liten för att försörja oss men med en inflation som är för stor för att vi skall få fart på de produktiva investeringarna. Regeringen står envist fast vid en ekonomisk-politisk strategi som har misslyckats och som har kostat landet stora belopp. Dessa kostnader begär man nu att medborgarna skall betala genom minskad social välfärd och rättvisa. Det kanske allvarligaste inslaget i den här bilden är att man försöker utnyttja krissituationen till att bland människorna sprida en sorts pessimism, som vid första anblicken kan verka ny men som i själva verket har gamla anor. Denna pessimism har som grundton att vårt samhällsbygge inte längre fungerar. Blandekonomin, välfärdsstaten, den svenska modellen — vad man nu kallar det — för oss bara djupare in i krisen, är t.o.m. dess egentliga orsaker. Det ropas på nyordning snart sagt i alla vrår: jämlikhetssträvandena måste ges upp, trygghetsoch välfärdspolitiken skrotas, de fackliga frioch rättigheterna begränsas. Det är möjligt att de som företräder den här synen gör det i god tro. Det är också möjligt att en del av kritiken mot det svenska samhällssystemet och våra institutioner är berättigad. Men den här nygamla pessimismen är ändå i grunden destruktiv, också för sina egna syften.

Det är för all del inte första gången som pessimism och reaktion går hand i hand. Men när de fått förenas i praktisk politik har resultaten för folkets stora flertal nästan alltid varit förödande. Vad innebär då en mera optimistisk eller, för säkerhets skull, mindre pessimistisk syn, som utgår inte bara från att de ekonomiska problemen kan lösas, utan också att de kan lösas utan att välfärdssamhället behöver raseras och den svenska modellen överges? Det är i och för sig inte svårt att ange vad som borde ske med den svenska ekonomin under 1980-talet. För det första borde industrins produktion öka med antagligen bortåt 50 7o för att vi skall kunna avskaffa underskottet i utrikesaffärerna och upphöra med den utländska upplåningen. Jämfört med 1970-talet betyder det något av en industriell revolution i Sverige med betydande investeringar och en kraftig ökning av industrins sysselsättning. För det andra måste vårt totala sparande öka kraftigt, helst tillbaka till det tidiga 1970-talets nivå. Och det måste ske framför allt genom en ökning av det offentliga sparandet, så att statens budgetunderskott på sikt kan minskas. För det tredje måste inflationen i Sverige tas ner, inte bara absolut sett, utan helst också så att den blir lägre än genomsnittet för industriländerna. Det svåra är att göra det. Men jag tror att det måste börja med insikten om att det i grunden är ett politiskt och socialt problem som måste lösas. För det är nämligen svar på följande frågor som vi framför allt måste ha: Hur skall framtidstron kunna återvinnas så att företag och enskilda på nytt vågar planera för framtiden och för produktiva insatser? Hur skall löntagarna kunna acceptera mycket måttliga höjningar av sina inkomster och sin levnadsstandard i ett skede då produktionen växer och företagens vinster är goda? Hur skall vi kunna sätta ett bestämt stopp för den spekulationsoch inflationsekonomi som nu berikar en del och bestjäl andra, men som föder sig själv med förväntningar om ständigt fortsatt inflation? Hur skall medborgarna kunna acceptera höga skatter när de offentliga utgifterna stramas åt och en mindre andel av skatterna går tillbaka till dem som ökad välfärd? Jag vill inte påstå att vi socialdemokrater har de fullständiga och självklart riktiga svaren på dessa frågor. Men jag skall försöka ange huvudlinjerna i en strategi för den svenska ekonomins tillfrisknande. Det första ledet i en sådan strategi är faktiskt att förhindra att landet dras in i en ny ekonomisk tillbakagång. Allt tyder nu på att den internationella konjunkturen försvagas kraftigt under loppet av 1980 och att tillväxten i industriländerna blir mycket svag nästa år. För USA:s del talar man t.o.m. om en klar nedgång och stor arbetslöshet. Med tanke på nödvändigheten av en långsiktig industriell expansion kommer en internationell lågkonjunktur nästa år naturligtvis mycket olyckligt. Men det blir än värre om lågkonjunkturen sammanfaller med en inhemsk åtstramning som i likhet med 1977 års svångremspolitik driver fram en ny serie företagsnedläggningar och investeringsbakslag. Vilken strategi den borgerliga regeringen har i det här konjunkturperspektivet är minst sagt oklart. Å ena sidan tycks man planera en kraftig neddragning av efterfrågan i Sverige nästa år. Man har ju talat mycket om nödvändigheten av att banta den offentliga sektorn och aviserar nu ett nedskärningsprogram på 7 miljarder kronor. Men en nedskärning av statens inkomstöverföringar bantar ju tvärtom den privata sektorn genom att minska hushållens inkomster. Och eftersom 7 miljarder fortfarande är tillräckligt mycket pengar för att motsvara 3 26 av den privata konsumtionen, innebär det en väldig indragning av köpkraft. Å andra sidan avser man tydligen att samtidigt sänka inkomstskatterna med minst 7 miljarder, eftersom man håller fast vid indexregleringen av skatteskalorna, dvs. man delar ut 7 miljarder med den ena handen och tar tillbaka 7 miljarder med den andra. Vad den samlade effekten av denna motsägelsefulla finanspolitik blir är svårt att säga. Men eftersom de minskade transfereringarna med säkerhet drabbar människor i sämre ekonomiska omständigheter och en hög andel konsumtion av inkomsten, medan indexeringen av skatteskalan gynnar de högre inkomsttagarna med större sparkvot, blir effekten troligen att efterfrågan inom landet går ner och svångremspolitiken kommer tillbaka. I och för sig finns det inte ens i en lågkonjunktur anledning att stimulera privat konsumtion via finanspolitiken. Men att förstärka en lågkonjunktur genom att dra in köpkraft kan inte vara klok politik. Dessutom tror jag inte att svensk ekonomi tål mera av den stopp-och-kör-politik som den utsatts för under den borgerliga epoken. Det gäller i all synnerhet industrins investeringsvilja och förmåga att planera på längre sikt. Både den och ekonomin i stort är mest betjänta av stabilaste möjliga utveckling, där vi försöker motverka konjunktursvängningarna i stället för att förstärka dem. Innebörden av det här är för vår del att vi säger nej både till stora skattesänkningar och till stora neddragningar av statens inkomstöverföringar nästa år. Det bör bli en skatteomläggning också 1981. Men den måste till sin omfattning anpassas till det statsfinansiella läget. Och den måste finansieras — enligt vår mening — genom att en produktionsskatt införs. Däremot finns det anledning att öka företagens investeringsvilja. Tillsammans med LO har vi lyckats pressa av regeringen ett förslag om obligatorisk avsättning till investeringsfonder med 25 70 av 1980 års vinster. I det konjunkturperspektiv som nu råder borde den obligatoriska avsättningen förlängas till att gälla också 1981 års vinster. Det andra ledet i en strategi för rekonstruktion av den svenska ekonomin måste därför bli att inleda en annan fördelningspolitik. Vi tror inte att det går att bygga en sund samhällsutveckling på ökade orättvisor. Vi tror inte att folk i allmänhet går med på återhållsamhet för egen del, att solidariteten håller, om samhällets politik går ut på att gynna de redan gynnade. Vi tror inte heller att en rimlig skattemoral går att upprätthålla, om vissa grupper genom avdragssystemet helt undgår att bidra till de gemensamma utgifterna, om skattefusk och skatteflykt får fortsätta att breda ut sig. På kort sikt gäller det att utforma de årliga justeringarna av inkomstbeskattningen så att de främst kommer de breda grupperna av löntagare och vanliga inkomsttagare till del. Det förutsätter att den automatiska indexregleringen avskaffas. På något längre sikt måste det genomföras en mera grundläggande reform av vårt skattesystem. Vägledande för denna reform måste vara att hederligt arbete och sparande skall ges rimliga beskattningsvillkor, medan spekulationsinkomster, kapitalvinster och konsumtion på lån beskattas hårdare än i dag. Det skall ske genom sänkta marginalskatter i kombination med skärpta regler för avdrag, högre skatt på realisationsvinster och lyxkonsumtion med lånade pengar. Insatserna mot skattefusk och skatteflykt måste ges större utrymme. Det stämmer onekligen till viss eftertanke, att det f. n. finns 7,5 miljarder kronor i debiterade men obetalda skatter, därför att kronofogdemyndigheterna saknar resurser att driva in dem. Här skulle Gösta Bohman hitta en betydande del av sina saknade 7 miljarder — om bara viljan fanns. Det tredje ledet i en sanering av ekonomin gäller med nödvändighet statens finanser. Det måste innebära både en förstärkning av inkomsterna och en hård återhållsamhet med utgifterna. De krav det ställer på skattepolitiken har jag redan berört. När det gäller utgifterna ställs hållfastheten i vår solidaritet verkligen på prov. Å ena sidan befinner sig landet i en statsfinansiell kris, som kräver snabba motåtgärder. Å andra sidan är det uppenbarligen så, att en rad behov som borde tillgodoses också under det kärva 1980-talet finns inom den offentliga sektorn — vården, utbildningen, barnomsorgen, kollektivtrafiken, bostäderna, forskningen. Att uppfylla de här motstridiga kraven kommer att kräva både mod och fantasi. Vi kan tvingas att ompröva redan beslutade utgiftsprogram och dra in existerande förmåner. Vi måste försöka hitta billigare lösningar och enklare former för samhällets service. Vi måste se över den offentliga sektorns effektivitet och sätt att fungera. Vi borde pröva om det går att frigöra mer mänskligt engagemang i samhällsarbetet för att på det sättet ersätta institutioner och nya skaror av tjänstemän. Men innan vi går till den uppgiften är det för oss en avgörande förutsättning att det skapas bred enighet och förståelse kring de vägar vi väljer. Vi vill ha en öppen debatt om den offentliga sektorns framtid —- med de kommunalt ansvariga, med berörda intresseorganisationer och fackförbund och med medborgarna. Därför säger vi nej till den borgerliga taktiken att med diktat driva kommunerna framför sig som regeringens redskap för nedskärningar. Vi anser det också otillständigt att i hemlighet planera för en stor social nedrustning, som sedan under några veckor skall drivas igenom i riksdagen. Därför kräver vi papperen på bordet. Svenska folket skall åtminstone få en chans att reagera innan yxan börjar gå. Det sparandeunderskott som den svenska ekonomin lider av måste enligt vår mening till väsentlig del lösas genom att det offentliga, gemensamma sparandet förstärks. Men samtidigt måste, för att investeringsverksamheten skall kunna hållas uppe, en betydande kapitalbildning ske i företagen. Och framför allt måste näringslivet tillföras nytt riskvilligt kapital. I frågan om näringslivets kapitalförsörjning ställs vi inför något av ett vägval de närmaste åren. Den ena vägen är att kapitalförsörjningen helt bygger på företagens vinster och privat kapitaluppbyggnad. Vi tror inte att den vägen blir möjlig att gå i en framtid då en ökad del av produktionsresultatet måste sparas och utrymmet för höjda reallöner därmed blir litet. Årets avtalsrörelse visar vilka motsättningar som uppstår om man i ett sammanhang försöker höja vinsterna och pressa tillbaka reallönerna. Vi tror att den enda möjliga vägen är att det sparande som löntagarna i alla händelser måste prestera stannar i deras ägo i form av löntagarfonder. Vi tror dessutom att löntagarkollektivet i framtiden måste få del i företagens vinster för att sprida ägande och inflytande i näringslivet. Den femte och sista punkten i den här redovisningen handlar om inflationen. Den borde egentligen ha kommit först, eftersom en effektiv inflationsbekämpning är en avgörande förutsättning för både stabil tillväxt, ekonomisk rättvisa och sundare statsfinanser. Mot den bakgrunden är regeringens passiva attityd gentemot inflationen djupt oroande. Det ligger nära till hands att misstänka att man tänker upprepa taktiken från 1977. Då lät man inflationen gå upp till 14 96 — den senaste tolvmånaderssiffran ligger nu på 13,5 26. Inflationen fick den gången göra jobbet att beröva konsumenterna den köpkraft som regeringen ville bli av med av hänsyn till den dåliga balansen i utrikeshandeln. Skulle man upprepa den bravaden i år — allt tyder på det — bäddar man för en ny förtroendekris mellan landets regering och löntagarna. I stället borde stunden nu vara kommen att sätta in en hård attack mot inflationen, om nödvändigt genom chockbehandling. För det första borde det allmänna prisstoppet fortsätta. Några lönekostnadsökningar av nämnvärd betydelse uppstår inte förrän senare i år. Dessutom har det framgått av prisoch kartellnämndens rapportering att många företag redan har höjt priserna med hänvisning just till de höjda lönerna. För det andra borde effektiva åtgärder sättas in mot spekulationsaffärerna, bl.a. när det gäller mark, fastigheter och bostäder, som har blivit en svår inflationshärd för byggandet och för hela investeringsmarknaden. Skattepolitiken, reglering av vissa slag av lyxbetonat byggande och ett ökat byggande av lägenheter borde komma till användning. För det tredje borde Sverige försöka sig på en mera aktiv valutapolitik för att minska inflationstrycket utifrån. I dag har den svenska valutapolitiken ingen självständig målsättning. Den släpper utan motstånd in den internationella inflationen. Som den ekonomiska politiken f. n. bedrivs är något annat heller knappast möjligt. Men i samband med en hårdare stabiliseringspolitik borde valutapolitiken läggas om, så att den på nytt blir ett aktivt led i inflationsbekämpningen. Det var den i början av 1970-talet och det är den också i länder som Österrike och Norge. Resultaten av inflationsbekämpningen visar att valutapolitiken kan spela en viktig roll. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Det är inte bara klimatet som är hett. Sverige har också upplevt en het politisk vår. Det är länge sedan politiska och fackliga strider av sådan intensitet sammanpressats inom en så kort tidrymd. Vi har bara passerat fem månader av det nya årtiondet, men redan har Sverige upplevt två stora samhälleliga processer som lämnat djupgående spår och slagit an ackord som säkerligen återkommer i 1980-talets historiska symfoni. Jag syftar givetvis på folkomröstningen om kärnkraften och den stora arbetskonflikten. I dessa båda samhälleliga händelseförlopp finns praktiskt taget alla de trådar som måste följas vidare in i det nya årtiondet. Det är också oerhört viktigt att tvinna dem samman och därmed mer än fördubbla deras styrka. Kämpande arbetarrörelse och kämpande miljörörelse måste mer än hittills förenas. Kampen mot förgiftningsriskerna på arbetsplatserna är samma kamp som den som förs mot förstöringen av luft och vatten. Den riktar sig mot kapitalets makt och dess inställning att profiten får rättfärdiga varje förbrytelse mot människorna och mot naturen. Kamp för arbetarrörelsens gamla mål om en produktion som bestämmes av människornas behov och inte av kapitalets profitjakt är den enda väg som leder till ett bättre samhälle. Det behöver heller inte finnas någon motsättning mellan kamp för att bevara eller om möjligt höja reallönerna å ena sidan och ansträngningarna att skapa ett resursbevarande och miljövänligt samhälle, som dessutom kan ingå i en världsordning för ekonomisk utjämning, å andra sidan. Men detta förutsätter att man sätter upp maktfrågorna på dagordningen. Inom kapitalismen finns inga mekanismer som tillåter lönarbetarklassen att avstå från en del av det producerade värdet utan att detta tillfaller kapitalistklassen. Inom imperialismen finns det inga goda mekanismer för en utjämning mellan folken av förbrukningen av råvaror, energi och livsmedel. På båda nivåerna, den nationella och den internationella, måste därför kampen om makten ställas upp som helt avgörande, som den hävstång som möjliggör lösningen av ödesfrågor för folket och för mänskligheten. Arbetskonflikten i april-maj hade en mer begränsad målsättning. Till tiden utspelades den hundra år efter Sundsvallsstrejken, som var något av portalen till den moderna arbetarrörelsen i vårt land. Sundsvallsstrejken var en strejk av sågverksarbetarna som försvar mot lönesänkningar. Arbetarna själva och deras familjer led stor materiell nöd, medan sågverkspatronerna superade på hotell Knaust. Den rena materiella nöden är i dag ett passerat stadium i Sverige.

På sina håll har den därför betecknats som en lyxstrejk. Jag vill varna för ett sådant betraktelsesätt — det är djupt oriktigt — liksom för en underskattning av det allvar med vilket nära en miljon lönarbetare deltog i den akuta kampen mellan kapital och arbete. Det är också viktigt att notera att strejkbryteri praktiskt taget inte förekom. Solidariteten mellan lönarbetarna svarade väl mot de krav som ställdes. Det är också viktigt att komma ihåg, för en bedömning av den utspelade konflikten, att det var arbetsköparna som stod för de mest omfattande stridsåtgärderna genom sin storlockout. Det var också deras åtgärder som skapade problem för tredje man. Storlockouten innebar ett bortfall i produktion som uppskattats till mellan 2 och 3 miljarder kronor. Det kan jämföras med kostnaden för att under en tioårsperiod helt avveckla kärnkraften i Sverige, vilken beräknats till 2 miljarder kronor per år. En slutsats som i den offentliga debatten i förbluffande grad uteblivit hittills, när det gäller arbetsköparnas storlockout, är den som har att göra med demokratin. Användandet av lockoutvapnet i denna omfattning är ju utomordentligt avslöjande när det gäller maktförhållandena i samhället och frågan om folkstyrets realitet. Kan man tala om att det råder demokrati, att det råder folkstyre, i ett samhälle där en handfull finansherrar med ett pennstreck kan utestänga 750 000 arbetare från deras arbetsplatser? Det råder ingen jämställdhet mellan kapitalister och lönarbetare. En lockout och en strejk kan därför inte jämställas. En lockout innebär att kapitalisten utnyttjar sin äganderätt till produktionsmedlen för att utestänga lönarbetare från arbete och inkomst. Lönarbetaren måste ha arbete och lön för att kunna existera. Kapitalisten förlorar endast sina vinstmöjligheter för den tid han lockoutar arbetaren. Han kanske t.o.m. gör ”en investering i framtiden”, som direktör Nicolin sade att arbetsköparna gjorde genom storkonflikten. Arbetsköparna och borgerliga massmedia kommer säkerligen att fortsätta det vanställande av konfliktens verkliga förlopp, som innebar att de hela tiden talade om strejk, men nästan aldrig om lockout. De kommer också att fortsätta den propaganda som började redan under arbetskonflikten och som går ut på att strejker är skadliga, obefogade och meningslösa. Däremot har det inte kommit någon borgerlig tidning under mina ögon där det stått att lockouter är skadliga. Ibland talar denna propaganda allmänt om arbetskonflikters skadlighet i det moderna samhället, men den riktar sig i själva verket ensidigt mot arbetarrörelsen. Mot denna propaganda måste ställas en omfattande diskussion inom och upplysningsverksamhet från arbetarrörelsen om strejkens berättigande. Det talas just nu mycket om ”den svenska modellen” — även Kjell-Olof Feldt använde det uttrycket — och det diskuteras om denna fungerar eller inte. Uttrycket ”den svenska modellen” används emellertid i väldigt många olika betydelser. Ibland avser man den s.k. Saltsjöbadsandan, ibland det påstådda förhållandet att strejkrörelser skulle ha varit ovanliga i Sverige under de senaste årtiondena. Detta skulle i sin tur ha sammanhängt med det socialdemokratiska regeringsinnehavet. Nu har det i verkligheten inte saknats strejker under de många åren av socialdemokratin i regeringsställning. En sådan definition och förklaring är också av en rad andra orsaker något grund. Skall man använda uttrycket ”den svenska modellen” bör man enligt min mening i stället avse särdrag över huvud taget i den svenska kapitalismens utveckling. Är det befogat att tala om sådana? Ja, man kan hävda att Sverige mellan 1930-talets kris och 1970-talets kris företedde en kapitalistisk utveckling av speciellt märke.

Detta påstående innebär inget förnekande av att socialdemokratin och fackföreningsrörelsen eftersträvat och även kämpat för högre levnadsstandard, bättre sysselsättning och social trygghet åt lönarbetarklassen och även för utjämning i samhället. Men det viktiga är att denna politik har genomförts och under en viss tidsperiod kunnat genomföras på villkor som i huvudsak har varit kapitalets. Arbetarklassens kortsiktiga intressen med krav på reformer och trygghet har under en historiskt unik period objektivt sammanfallit med vad man kan kalla monopolkapitalismens långsiktiga ”behov”. Den perioden är nu slut. Under denna tid tillväxte ytterligare de motsättningar, och skapades nya motsättningar, som rimligen borde innebära att en ny period av denna modell är otänkbar i Sverige. Åren omkring 1970 markerade en förändring i den svenska kapitalismens utveckling. Från denna tid börjar arbetslösheten att kraftigt växa. Inflationen blir en årligen återkommande företeelse och växer i styrka. Ökningstakten i bruttonationalprodukten börjar gå ned och vänds vissa årt.o.m.ien direkt nedgång. De växande motsättningarna inom kapitalismen, nationellt och internationellt, kommer till uttryck i en rad företeelser. Där har vi den materiella grunden för att ”den svenska modellen” inte längre fungerar. Nedgången i den svenska ekonomin relativt sett började alltså redan under den socialdemokratiska regeringen. Men läget har sedan förvärrats under de tre borgerliga regeringarna, bl.a. till följd av deras katastrofala politik. Det kommer ytterligare att förvärras om man följer de signaler som nu hörs och som kan sammanfattas i begreppet fortsatt svångremspolitik. Vårt parti tror inte på möjligheten att genomföra en balanserad och harmonisk utveckling av ekonomin under kapitalistiska produktionsförhållanden. Dessa alstrar, och detta är ju något som bekräftas i de senaste årens svenska utveckling, med jämna mellanrum ekonomiska kriser. Och vad ännu värre är — kapitalismen tycks ha kommit in i en stagnationsperiod där hög arbetslöshet, inflation och svag tillväxt inte bara är tillfälligt övergående utan bestående fenomen. Vi hävdar att en övergång till en socialistisk planhushållning är den enda väg som varaktigt leder ut ur dessa svårigheter för det arbetande folket och för hela samhället. Vi kan naturligtvis inte i dagens situation begränsa oss till att peka på denna långsiktiga lösning. Kampen står i dag och i det konkreta samhället. Men den måste föras under insikt om vilket slags samhälle vi lever i. Om åtgärderna utgår från en felaktig bild av de ekonomiska förloppen slår de fel. Den grundläggande utgångspunkten måste då vara att vi inte har någon nationell folkhushållning utan i stället en kapitalistisk produktionsordning präglad av allt starkare motsättningar och stadd i nedgång. Folkhushållningsmyten har emellertid levt kvar — den fiktionen lyckades inte Gunnar Myrdal ta död på trots sina många utmärkta skrifter i ämnet — och den präglar såväl regeringens finansplan som finansutskottets betänkande. Märkligt nog slår denna myt också igenom i den socialdemokratiska reservationen. Det sagda innebär inte att vi skulle anse att arbetarrörelsen bör strunta i budgetunderskott och underskott i bytesbalansen. Den kan desto mindre göra det som det med nuvarande fördelningsmekanismer alltid i sista hand blir lönarbetarklassen som får bära huvudparten av de bördor och problem som en oklok politik skapar. Men det är nödvändigt att noggrant analysera vad som skapat problemen för att kunna lösa dem. Regeringen säger så här: Problemet är att svenska folket har för hög konsumtion och att den offentliga sektorn fått växa för mycket. Alltså skall vi skära ned konsumtionen och begränsa den offentliga sektorn. Alltså är receptet den Bohmanska svångremspolitiken. Men vi anser att såväl denna analys som detta recept är grundfalska och felaktiga och bara kommer att leda till ännu större svårigheter. Jag vill tillfoga att de däremot skulle vara riktiga för en privat person som överskrider sin hushållskassa. Men det är analogin, jämförelsen, mellan ett enskilt hushåll och ekonomin i ett helt samhälle som är falsk och inte får göras. Grundorsaken till de nuvarande svårigheterna med stort budgetunderskott och stort underskott i bytesbalansen är enligt vår mening i stället följande: Alla de produktionsfaktorer som finns i samhället utnyttjas inte. Över 200 000 människor går utan fast arbete. De skall självfallet leva och äta, men de tillåts inte att lämna ett produktivt bidrag till sin egen försörjning och samhällets utveckling. Det är detta underutnyttjande av tillgänglig kapacitet som gör att problemen med budgetunderskott och underskott i bytesbalansen blivit så stora. Hur skall då dessa problem angripas? Ja, absolut inte med svångremspolitik som bara gör saken värre, utan i stället med en politik som sätter människor i arbete och därmed ökar tillgången på varor och tjänster. Vpk har i flera år pläderat för ett program som i första hand skulle skapa 100 000 nya arbetstillfällen. Det här är en politik som syftar till att lägga ut ett par hål på svångremmen i stället för att dra in den. Det är en expansiv politik, och vi hävdar att det är vad som behövs också för att möta den nya ekonomiska kris som väntar runt hörnet. Tror någon att det är bra att möta denna kris med en politik som tillåter att 200 000 människor är utan fast arbete? Det måste väl ändå vara bättre att möta den med en så hög sysselsättning som möjligt. Därför har den västeuropeiska fackliga samorganisation rätt som i går på ett möte i Stockholm uttalade att det är viktigare att bekämpa arbetslösheten än att skära ned i statsbudgeten. Därför försvarar vi också den offentliga sektorn mot arbetsköparnas och den borgerliga regeringens angrepp. Vi vägrar för vår del att gå med på några försämringar av folkpensionärernas, barnfamiljernas, de sjukas, de lågavlönades och andra liknande gruppers villkor. Däremot är vi inte motståndare till att man begränsar byråkratin i den offentliga sektorn liksom i den privata. Efter avtalsrörelsen har vi på nytt fått höra den osakliga propaganda som säger att eftersom penninglönerna höjts så måste i konsekvens härmed också priser och taxor höjas. Man påstår att det är löneökningar som driver fram prisstegringar och inflation. Det är en gammal borgerlig teori, lika gammal som arbetarklassens och fackföreningsrörelsens kamp för en större andel av produktionsresultatet. Den är inte riktigare i dag än den var på 1800-talet. Tvärtom. I dag, med den starka monopoliseringen inom näringslivet och den permanenta inflationen, är det allt tydligare att det är kapitalistisk spekulation och monopolistisk politik som driver upp priserna. Lönarbetarna måste hårt kämpa för högre löner för att kunna hinna med i denna kapplöpning, men förmår det ändå inte. Det visar ju de senaste årens utveckling med sänkta reallöner. Kampen måste emellertid ständigt föras för en bättre fördelning. Och endast de som bestämt hävdar att den nuvarande fördelningen av inkomster och förmögenheter är en gång för alla bestämd av något slags högre makter, Gud eller Mammon eller vilka de nu tror på, kan förneka att en annan och mera jämlik fördelning kan åstadkommas. Verkligheten är ju tyvärr att fördelningen av både inkomster och förmögenheter blivit mera ojämn under åren av borgerliga regeringar. Därtill har medverkat de skatteförändringar som den borgerliga majoriteten genomtrumfat. Spekulation och rofferi tillåts florera. Jag tillåter mig att säga det, trots att det på ledarplats i den stora borgerliga morgontidningen i går hävdades att man inte skulle ha rätt att tala om spekulation, om man inte samtidigt kunde säga av hur många och hur mycket. Ja, det skulle också skattemyndigheterna gärna vilja veta. Det är därför vpk har krävt ordentliga utredningar om svarta affärer och skattefusk, krav som avslagits av de borgerliga. I vpk-motionerna 2066 och 2079 finns en rad konkreta krav anförda.

Alla dessa krav är nödvändiga att genomföra för att erövrade löneförbättringar inte omedelbart skall ätas upp. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna 2066 och 2079, såväl i de delar vilka behandlats i finansutskottets betänkande nr 40 som i de delar vilka behandlats i skatteutskottets betänkande nr 62.